Fru talman! De socialdemokratiska ledamöterna i utrikesutskottet har fogat ett särskilt yttrande till detta betänkande. Vi har gjort det av bl.a. det skälet att det är helt omöjligt för oss att tillstyrka det yrkande som vpk har framlagt. Jag tror att vpk-arna själva förstår att den svenska riksdagen av formella skäl inte kan anta den typen av uttalanden. Därför behöver jag inte spilla många ord på den saken. Vi har i stället velat gå in på sakfrågan, nämligen det viktiga Zimbabwe Rhodesiaproblemet. Hur skall Patriotiska fronten få praktisk möjlighet att delta i valrörelsen på lika villkor och därefter delta i valet på lika villkor? Det är den springande punkten. Här måste vi fråga oss om vi i Sverige kan göra något för att ge Patriotiska fronten bättre möjligheter till det. Frågan är högaktuell, eftersom Patriotiska fronten har talat om, att man i morgon kommer att skriva under en eld-upphör-överenskommelse i London. Därmed börjar processen fram mot valrörelsen. Vad som gör frågan så viktig och som också gör att vi har lagt fram ett särskilt yttrande är att de utomordentligt hårda angreppen mot Patriotiska fronten snarast har intensifierats från såväl Sydafrika som den rhodesiska regimen. Sabotagen och försöken att förhindra och försvåra för fronten att delta i valrörelsen har ökat. Bara för några dagar sedan utfördes nya intensiva bombningar av rhodesiskt flyg mot Patriotiska frontens flyktingläger i Zambia och Mogambique med många döda — allt för att försvåra för Patriotiska fronten. Vi kunde förra fredagen läsa i Dagens Nyheter hur nu helt öppet sydafrikansk militär med truckar och pansarbilar går in i Rhodesia söderifrån. Även tidigare har den sydafrikanska militärens närvaro varit utomordentligt väl känd, men man har brukat byta uniform vid gränsen. Vi vet också att Sydafrika och andra krafter har satsat och satsar mycket stora penningsummor på Muzorewaregimen inför detta val. I en rad internationella massmedia som har hög trovärdighet har man nämnt uppgifter om kanske mer än 15 miljoner rand som redan skulle ha gått ut i stöd till Muzorewaregimen. Det är uppgifter som Sydafrika uppenbarligen inte har funnit anledning att dementera. Nr 56 Jag tror att vi måste se på den valprocess som vi har framför oss med stor Tisdagen den oro för Patriotiska frontens möjligheter till ett likvärdigt deltagande. Många 18 december 1979 av de människor som är Zimbabwes invånare bor i dag i flyktingläger i Mogambique, Botswana och Zambia. Dessa människor har en rätt att Ökat stöd till komma hem och få rösta, men hur skall de kunna göra det? Det finns ju befrielsekampen inemot 100 000 flyktingar i Mogambique. Det finns kanske mellan 25 000 och — ; Södra Afrika 50 000 flyktingar i Zambia och mellan 30 000 och 40 000 i Botswana. När det gäller Zambia och Mogambique är det alltså fråga om flyktingar som bor i flyktingläger som just har bombats. Dessa människor har en rättighet att komma hem till Zimbabwe och rösta i valen. Hur skall nu detta praktiskt kunna gå till? Vi socialdemokrater menar att Sverige måste öka det bistånd till Patriotiska frontens civila verksamhet som vi har givit tidigare. Sverige måste verkligen ge Patriotiska fronten en praktisk möjlighet att delta i valet och stödja den demokratiska processen i Zimbabwe genom ökad hjälp till Patriotiska fronten, t.ex. så att dessa hundratusentals flyktingar kan få transport tillbaka till Zimbabwe och få någonstans att bo i Zimbabwe så att de kan stanna kvar och delta i valet. Annars sker valrörelsen och valprocessen ingalunda på likvärdiga villkor. Socialdemokraterna har därför i beredningen för humanitärt bistånd förra veckan krävt att den svenska regeringen omedelbart ger ett ökat anslag till Patriotiska fronten så att den kan delta i den demokratiska processen. Det kravet ligger hos regeringen. Jag hoppas att regeringen mycket snabbt fattar beslut om det socialdemokratiska förslaget och att regeringens beslut blir positivt, så att Patriotiska fronten ändå kan få något ökad möjlighet att delta i valprocessen på lika villkor. Liknande situationer kan i framtiden uppkomma i Namibia. Vi har tidigare från socialdemokratiskt håll berört denna fråga. Det var när Namibia syntes mer aktuellt, alltså innan Sydafrika igångsatte de senaste sabotagen mot valprocessen där. Den frågan skall vi återkomma till när och om en FN-procedur i Namibia blir aktuell. Jag skall avsluta med att kommentera en annan sak, som i högsta grad berör Zimbabwe och där jag utgår från händelseutvecklingen de senaste dagarna. Såväl Storbritannien som Förenta staterna har nu ensidigt brutit FN-sanktionerna mot Rhodesia. Den svenska ståndpunkten är att det är viktigt att man respekterar FN:s beslutsmekanismer. Det är säkerhetsrådet som har satt i gång sanktionerna mot Rhodesia, och det måste vara säkerhetsrådet som avslutar sanktionerna mot Rhodesia. De afrikanska staternas grupp i FN har för några dagar sedan formellt protesterat mot det ensidiga brytandet av FN-sanktionerna mot Rhodesia. De afrikanska staterna säger i sin protest att det måste bli en process, där FN:s säkerhetsråd dras in, när sanktionerna skall avslutas. Det är viktigt att respekten för FN:s säkerhetsråd upprätthålls. Jag utgår från att också den svenska regeringen i lämpliga former påtalar sanktionsbrottet och vädjar om respekt för FN:s säkerhetsråds beslutsprocedur.

Fru talman! Jag håller helt med Mats Hellström om den beskrivning som han har givit här av de risker som finns för att Patriotiska fronten i Zimbabwe skall utmanövreras i de kommande valen. Just de förhållanden som Mats Hellström beskrivit och som är välkända gör att risken för att Patriotiska fronten kan utmanövreras i de kommande valen blir stor. Och vi vet att det finns starka krafter i rörelse för att utmanövrera Patriotiska fronten. Det är det som är det viktiga i detta sammanhang. Även det sista som Mats Hellström nämnde, att vi har fått ett ensidigt brytande av den tidigare blockaden, pekar i samma riktning, där de västliga stormakterna går ut och bryter blockaden. Och vem drar fördel av detta? Ja, inte är det Patriotiska fronten — det vet vi. Därför är det viktigt att vi slår fast att vi måste stödja Patriotiska frontens rättigheter, och det borde alltså vara möjligt att bifalla vårt yrkande, som går ut på att den svenska riksdagen bör kunna uttala att en regering i Zimbabwe-Rhodesia också skall innefatta representanter för Patriotiska fronten. Jag skulle vilja säga till Mats Hellström: Att Mats Hellström inte kan ställa sig bakom ett sådant här krav måste väl på sikt innebära att socialdemokratin i framtiden kanske anser sig kunna erkänna en regering i Zimbabwe utan att Patriotiska fronten är representerad. Det måste bli den logiska slutsatsen av ställningstagandet. Det går inte att skylla på formella kriterier och säga att det inte är möjligt att göra ett sådant här uttalande. Den svenska riksdagen kan väl uttala vilka åsikter den vill, utan att man för den skull behöver krypa bakom något slags formella ståndpunkter. Det är det som är den viktiga frågan. Och gör man inte detta ställningstagande nu kan man alltså bli tvungen att senare erkänna en regering i Zimbabwe-Rhodesia där Patriotiska fronten inte finns representerad.
Fru talman! Jag trodde det var uppenbart för vpk att man inte i den svenska riksdagen kan fatta beslut om vilka partier som, efter val som förhoppningsvis kommer till stånd, skall ingå i andra länders regeringar. Jag tror faktiskt inte att det är att visa praktisk solidaritet med den Patriotiska fronten, att ta upp den typen av låt mig säga omöjliga, formalistiska frågeställningar. Jag anser att vi gör saken den bästa tjänsten genom att så snabbt som möjligt lämna den debatt som Oswald Söderqvist tagit upp. I stället kan Sverige, menar jag, visa praktisk solidaritet med Patriotiska fronten genom att den svenska regeringen omedelbart ger ett ökat bistånd till Patriotiska fronten, så att det praktiskt blir möjligt för Patriotiska fronten att delta i den valprocess som vi hoppas skall komma till stånd på likvärdiga villkor. Det är praktisk solidaritet, och det är vad socialdemokraterna har föreslagit.
Fru talman! Det är självklart, Mats Hellström, att vi inte skall sitta här och Tisdagen den besluta om förhållandena i Zimbabwe. Mats Hellström skall inte försöka 18 december 1979 vända saken på det sättet. Däremot står det naturligtvis det svenska parlamentet helt fritt att uttala Ökat stöd till meningar. Det finns inga formella hinder för sådant. befrielsekampen Försök alltså inte krypa bakom några uttalanden om att vi skall sitta här — ; Södra Afrika och besluta. Det har vi inte krävt. Vi har sagt att den svenska riksdagen bör uttala det här som sin mening, och det borde socialdemokratin också kunna ställa sig bakom. Sedan är det naturligtvis bra att vi alla ställer upp och stöder Patriotiska fronten inför valet, och där har vi inga skilda ståndpunkter.

Låt oss diskutera de frågorna — det är praktisk solidaritet.

Fru talman! I mitt anförande tänker jag huvudsakligen ägna mig åt Rhodesia-Zimbabwe-frågan, men först vill jag säga några ord om vapenhandeln med Sydafrika. Det är bekant att ett antal länder, trots FN:s förbud, har levererat vapen till Sydafrika. Den uppräkning som herr Söderqvist gjorde var inte helt tillfredsställande, i varje fall inte helt uttömmande. Det finns också enligt uppgifter stater från östblocket som har levererat vapen till Sydafrika. Sverige berörs inte av detta. Här har förbudet mot vapenleverans strikt iakttagits, både före och efter FN:s beslut. Och det finns inte några som helst belägg för att de svenska dotterbolagen i Sydafrika skulle leverera krigsmateriel till den sydafrikanska regeringen. Jag skall inte föregripa vapenexportutredningens betänkande, men så mycket kan jag säga som att de siffror som där har föredragits inte har givit oss något annat intryck. Nu till frågan om Rhodesia-Zimbabwe: Det är onekligen, på den punkten är det ett nöje att instämma med herr Söderqvist, stor aktualitet som i dag präglar den frågan. Patriotiska fronten undertecknade under gårdagen 67 avtalet, och det föranleder mig att göra en kort historisk återblick. Vid krigsslutet fanns det i Rhodesia 300 000 vita och 6 miljoner svarta invånare. De vita hade all bestämmanderätt. De engelska påtryckningarna för att få en ändring i detta förhållande ledde icke till något annat resultat än att Rhodesia 1965 bröt sig ur imperiet och förklarade sig oberoende av England. Därefter kallades också Rhodesia utbrytarstaten. Olika diskussioner om en lösning på frågan föranledde på begäran av Storbritannien ett sanktionsbeslut i Förenta nationerna och föranledde också Sverige att först anta en tillfällig lag om sanktioner och sedan en mer permanent lag som gjordes tillämplig på Rhodesia. Åren gick, och förhandlingar på olika sätt mellan labourregeringen och Ian Smith gav inte resultat. Lika litet blev det något resultat som kunde anses tillfredsställande av det försök till intern lösning som i våras gjordes när en nationaliströrelse i Rhodesia under ledning av biskop Muzorewa anordnade val och därefter tillsatte en regering med svart dominans. Den regeringen led av den avgörande bristen att den icke inrymde representanter för Patriotiska fronten och andra företrädare för självständighetstanken. Vid samväldeskonferensen i Lusaka, jag tror det var i augusti, uttalades emellertid vissa principer för en lösning av Rhodesia-frågan. Den brittiska delegationen under ledning av Margaret Thatcher accepterade dessa principer. Och omedelbart efter samväldeskonferensen inledde lord Carrington, Margaret Thatchers utrikesminister, det arbete och de förhandlingar i London som nu tycks ha lett till resultat. Förhandlingarna har varit mödosamma, långa och mycket dramatiska, och ända till slutet har det sett ut som om förhandlingarna skulle misslyckas.

Läget var då sådant att detta i parlamentet möttes med allmän entusiasm. Jag kan från Times, som tjänstgör som ett slags protokoll för det brittiska parlamentet, återge vad oppositonsledaren sade om överenskommelsen. Han uttalade att oppositionen välkomnade denna överenskommelse, som den hade sett fram emot i många år. Han sade också att många regeringar har arbetat hårt för detta men tidigare inte lyckats och att det nu var med lättnad och förtjusning som underhuset konstaterade att ett resultat hade uppnåtts. Resultatet hängde ändå litet i luften, men i går kom alltså meddelandet om att Patriotiska fronten också hade undertecknat avtalet. Som grund för det arbete som guvernören har att utföra ligger nu ett författningsförslag. Det skall bli nya val. Och sedan skall regeringen tillkomma enligt denna nya författning, en regering som skall stödja sig på två kamrar. Den första kammaren skall ha 100 medlemmar, varav 20 96 utses av den vita minoriteten och 70 2 av medlemmarna i House of Assembly. Därmed avskaffas vetorätten för de vita. Det finns en rad andra bestämmelser om övergångstider, den exekutiva makten osv.

De har vållat oro i frontstaterna, hindrat en naturlig utveckling och på allt sätt varit störande för det som eljest karakteriserat utvecklingen i Afrika. Jag tror att vi har anledning att i det sammanhanget särskilt respektera vad den brittiska regeringen gjort, men vi har också anledning att respektera vad frontstaterna har bidragit med, inte minst Nyerere i Tanzania, som tycks ha varit en drivande kraft i frontstaternas uppmarsch kring överenskommelsen. Vi har också anledning att med glädje se att Patriotiska fronten nu anslutit sig till överenskommelsen. Här har i debatten från Mats Hellströms sida pekats på vissa farhågor för att det skall ske ett misslyckande i det ena eller andra avseendet. Och man vet inte — han kan få rätt. Men allt tyder på att Patriotiska fronten bedömt saken så att man inte tror det, utan man har tagit den möjlighet som nu finns till samförstånd och enighet. Och jag tror det är föga idé att någon i den här kammaren uppträder som mer patriotisk front än Patriotiska fronten själv, uppträder som mer konungslig än konungen själv, som det brukar heta. Herr Söderqvist vidhåller sitt yrkande att den svenska regeringen inte skall erkänna någon annan regering än en som Patriotiska fronten efter valet ingår i. Utrikesutskottet har för sin del tagit ställning till detta yrkande så till vida att utskottet säger att utgången av valen inte skall föregripas. Det är naturligtvis den enda riktiga ståndpunkten, i varje fall för de meningsriktningar som respekterar fria val — jag är inte säker på att herr Söderqvist gör det i alla sammanhang. Och detta är naturligtvis också anledningen till att yrkandet avstyrks av utskottet, liksom det nyss har avstyrkts av herr Hellström. Några andra punkter har berörts. Herr Hellström berörde möjligheterna till svenskt stöd till masstransporter av Patriotiska frontens medlemmar eller närstående utanför landets gränser. På den punkten vill jag bara hänvisa till vad utskottet sagt, nämligen att utskottet finner det ”viktigt att Sverige på olika sätt söker verka för att alla parter ges likvärdiga möjligheter att delta i valen”. Den påverkan utskottet närmast har tänkt sig är att man i FN talar för detta. Någon sorts ekonomisk hjälp till folkomröstningar eller valförrättningar utanför Sveriges gränser har utskottet icke diskuterat. Det är väl rätt naturligt, eftersom ansvaret för valens rätta bedrivande nu ligger på den brittiska regeringen, och där skulle man säkerligen inte uppskatta någon sorts påverkan eller meningsyttringar från Sverige eller från andra regeringar som innebär att man lägger sig i denna valhandling. Herr Hellström berörde också sanktionerna och deras fortsättande. Utskottet har icke behandlat den frågan — vi har icke haft anledning att göra 69 det. Den diskuteras för ögonblicket i FN. Eventuellt voteras det i generalförsamlingen redan i dag om ett förslag från de afrikanska staterna i detta sammanhang. För Sveriges vidkommande är bara att hänvisa till svensk lag. Och den svenska lagen säger att sanktioner, beslutade av FN:s säkerhetsråd, kan upphävas dels genom beslut i säkerhetsrådet, dels om sanktionerna förfaller. Med det sistnämnda menas enligt kommentarerna till lagen att sanktioner förfaller när en viktig del av bakgrunden för dessa försvinner. Huruvida detta sedan i det här sammanhanget skulle kunna tolkas så att sanktionerna kan anses förfallna i och med att förslagställaren, Storbritannien, dragit tillbaka sitt förslag vill jag inte uttala mig om. Ej heller vill jag uttala mig om huruvida bortfallet av England, Amerika och sannolikt även Förbundsrepubliken Tyskland i sammanhanget utgör en sådan anledning som var förutsedd i den svenska lagstiftningen — det är en annan fråga.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
Fru talman! Jag vill göra en kort kommentar beträffande vapenembargot. Självfallet gjorde jag inte någon fullständig uppräkning av de stater som har sålt eller säljer vapen till Sydafrika — det var heller inte min avsikt. Många stater har gjort det, och jag håller inte alls för otroligt att också de båda stormaktsblocken i världen har varit inblandade. Den internationella vapenexporten är, som vi alla känner till, en mycket invecklad härva av affärer och transaktioner av olika slag. Men faktum kvarstår, att det är den svenska vapenexporten, de svenska vapnen och de svenska företagens verksamhet i Sydafrika som vi bör intressera oss för. Och det är alldeles klart, framför allt mot bakgrund av den lag som antogs i det sydafrikanska parlamentet i våras, att de svenska dotterbolagen i Sydafrika mycket hårt har bundits till regimen. De kan alltså helt enkelt bli tvingade att tillverka komponenter som är oumbärliga för Sydafrikas krigsmakt. Det är mot den bakgrunden man kommer in på resonemanget om man inte kan ifrågasätta om detta är ett brott mot vapenembargot — det är dock svenska företag det rör sig om. Därför är kravet på en närmare undersökning av förhållandena motiverat. En sådan undersökning kan antagligen inte komma till stånd inom den stora vapenutredningens ram, för den skall ju arbeta med de stora och övergripande frågorna, och det som avses här är de sydafrikanska förhållandena och den roll de svenska företagen och de svenska vapnen spelar där. Mot den här bakgrunden anser jag och mitt parti fortfarande att vårt yrkande är mycket relevant och mycket viktigt. Tlikhet med Allan Hernelius hoppas naturligtvis också jag att utvecklingen i Rhodesia skall gå mot en fredlig lösning och att man skall få ett slut på striderna. Det hoppas vi alla. Det kanske också blir så, och det vore ju i så fall Nr 56 bra, för då skulle vi inte längre behöva oroa oss. Men i dagens läge finns fortfarande de osäkra elementen kvar — vi har ju redan talat en hel del om detta — och vi vet inte hur det kommer att bli när verkningarna av dem visar sig. Liksom utskottet i övrigt säger Allan Hernelius att vi inte kan föregripa valen i Zimbabwe. Han säger också att vi inte skall uppträda som större patrioter än Patriotiska fronten själv, osv. Det är den typ av svar och kommentarer som vi inom kommunistpartiet ofta får, när vi tar upp sådana här frågor. Jag vill förneka att vi ställer upp som patrioter mer än vad de förtryckta folken själva gör. Vi har våra kontakter med dem. De begär att vi skall ta upp deras frågor, och vi försöker driva deras frågor här i det svenska parlamentet — allt enligt dessa staters och personers önskemål. Det tycker vi inte är något fel. Vi ställer upp för deras sak, och det skäms vi inte för. Jag återkommer till vad jag sade tidigare: Om man anser att Patriotiska fronten är en kraft som bör ha insyn och säte i en kommande regering i Zimbabwe, då bör man också kunna uttala detta som det svenska parlamentets mening.
Fru talman! Allan Hernelius sade någonting som fick mig att begära replik. Han utvecklade en egendomlig logik när det gäller vårt stöd till Patriotiska fronten. Om jag förstod Allan Hernelius rätt skall vi också fortsättningsvis kunna stöjda Patriotiska frontens civila arbete så länge det pågår ett krig. Men när det nu — glädjande nog-— blir en eldupphöröverenskommelse och när en unik demokratisk process förhoppningsvis skall påbörjas, då skall vi inte längre kunna stödja Patriotiska fronten. Vi skall alltså inte stödja den i arbetet med denna demokratiska process, trots att de begärt detta av oss. Patriotiska fronten har ju begärt av oss att vi skall ge dem praktiska möjligheter att delta i valet. Vad det rent praktiskt handlar om är, som jag nämnde förut, hundratusentals flyktingar i Mogambique, i Botswana, i Zambia, vilka enligt överenskommelse har rätt att återvända hem och delta i valen men som bor i flyktingläger som just är utbombade. Hur skall dessa människor komma hem? Hur skall de få transportmedel, hur skall de få tält, hur skall de få mat så att de över huvud taget kan ta sig in i landet och där utöva sina lagliga rättigheter? Patriotiska fronten har begärt att vi skall hjälpa dem med detta. Om vi skulle avslå en sådan begäran, tror jag att Patriotiska fronten och andra rörelser i Afrika ser detta som en mycket egendomlig logik från en västerländsk demokrati som Sverige. Vi vill inte medverka till att ge dem möjligheter att praktiskt få delta likvärdigt i en demokratisk process. Jag vill sluta med att uttrycka förhoppningen att den svenska regeringen till skillnad från Allan Hernelius kommer att bifalla den framställning som socialdemokraterna har gjort i beredningen för humanitärt bistånd.
Fru talman! Jag vill bara erinra om att den hjälp som lämnats Patriotiska fronten liksom andra motståndsrörelser har varit humanitär. Det är en sak. Den hjälp som herr Hellström nu talar om är annorlunda. Det är en hjälp som skulle bidra till att genomföra valet i Rhodesia för just Patriotiska fronten bland de olika meningsriktningarna därstädes. Det finns kanske andra än Patriotiska fronten som vill ha en demokratisk utveckling i Zimbabwe. Vi har svårt att påta oss ansvaret och kostnaderna för detta. Jag vill erinra om de bekymmer vi har för att genomföra våra egna folkomröstningar.
Fru talman! I Afrika kommer man naturligtvis att uppfatta vårt ställningstagande på det sätt jag nämnde, om regeringen — vilket jag hoppas att den inte gör — kommer att gå på den linje Allan Hernelius har redovisat. Vi kan naturligtvis inte agera så att de demokratiska nationernas stöd upphör när en demokratisk process skall inledas.
Fru talman! Jag vill än en gång erinra om att ansvaret för valet i Zimbabwe-Rhodesia ligger hos den brittiska regeringen, som bekant en helt demokratisk regering.

Fru talman! Jag vill bara tillägga att en samlad utgåva av vänsterpartiet kommunisternas motioner under årens lopp skulle bli en publikation som väl kunde förtjäna beteckningen ”gamla skivbekanta”.
Fru talman! Ja, men om vi inte skrev alla dessa motioner, Allan Hernelius, skulle det inte bli några debatter i utrikesfrågor i den svenska riksdagen. Då skulle moderaternas synpunkter komma att helt slå igenom, i all synnerhet i dagens läge.

Fru talman! Det vore bra om Allan Hernelius ville tala litet tydligare, så att man kunde höra vad han säger. Det skulle skapa litet större klarhet i kammardebatterna. — Vi överskattar inte våra insatser, Allan Hernelius, men vi vet att dessa frågor inte skulle bli debatterade, om vi inte motionerade i dem. Det är ett faktum.

Fru talman! Rättsförhållandena för patienter inom vårdsektorn tillhör de samhällsområden som allvarligt försummats. Vårdsektorn har präglats av en hierarkisk och odemokratisk organisation och anda. Den har varit en sluten värld. I denna slutna värld har patienterna lika väl som stora delar av den lägre personalen omyndigförklarats. I särskilt hög grad har patienterna saknat rättigheter. Vissa delar av vårdsektorn har utgjort och utgör alltjämt grova skamfläckar. Dit hör större delen av den psykiatriska vården och delar av omsorgsvården. Den medicinska psykiatrin är ansvarig för en abnorm mängd tvångsomhändertaganden. Av dessa är grovt räknat 90 20 oberättigade, obehövliga och ur behandlingssynpunkt destruktiva. Och den som har läst de hundra sidorna polisprotokoll från det gotländska Klintehemmet för utvecklings störda barn är benägen att ge upp det mesta av sina humanitära illusioner Nr 56 inför de vedervärdigheter som där rullades upp. Tisdagen den Mellan patienter och lägre personal finns allmänt sett ingen grundläggande 18 december 1979 motsättning. Tvärtom finns mycket av grundläggande gemenskap. Vårdpersonalens strid för bättre arbetsvillkor och demokratiska rättigheter på jobbet hänger nära samman med patienternas kamp för rimliga rättsförhållanden. Båda strävandena stöder och betingar varandra. Patienternas verkliga motparter är själva den hierarkiska och auktoritära vårdsynen, de inom läkarkåren ofta starka kårlojaliteterna och den mäktiga sjukvårdsadministrationen. Det är ingen slump, när anmälningar från patienter rörande missförhållanden vanligen riktar sig mot just dessa överstrukturer, som i alla tider omyndigförklarat patienterna. De dåliga rättsförhållandena har konserverats av den medicinalväsendets ansvarsnämnd som hittills existerat. Denna nämnd har dominerats av utpräglade kårintressen och av vårdadministrationen. Talerätt och handläggning har varit inskränkta och formalistiska, vilket allvarligt skadat de rättssökandes sak. Någon egentlig strävan från nämnden att uppnå rätielse av fel har heller icke funnits. Det är ingen tillfällighet när 97 Jo av anmälningarna över huvud inte lett till någonting. Det måste gå så när en ansvarig alltid skall dömas av sina kolleger och när motparten saknar alla möjligheter att föra sin sak i reguljär mening. En grundlig reform, som gjort rent hus med föråldrade synsätt och rättsförhållanden, hade varit motiverad. Varken medicinalansvarskommittén, regeringen eller socialutskottet har tillgodosett dessa behov. Berget har tvärtom fött en råtta. I en motion under allmänna motionstiden har vpk krävt en nyorganisation från grunden av förfarandet i ansvarsärenden. Vi menar att hela ordningen med en traditionell administrativ nämnd bör bort. I stället bör man ha en reguljär domstol, där parterna kan framträda på lika villkor. Domstolen bör ta sikte på en juridisk bedömning, och dess majoritet bör bestå av jurister som är helt oberoende av vårdapparaten. Att utdöma ansvar är en rättslig fråga. Det kan inte överlämnas till organ, där den ena partens intresse är i majoritet och där patienterna inte har någon representation alls. Ansvarsärendena inom vårdsektorn består till 70 96 av icke-medicinska ärenden. Och i de övriga har en oberoende domstol alla möjligheter att höra medicinsk sakkunskap om så behövs — och detta om nödvändigt under sanningsförsäkran. Vi föreslår därför en domstol med fem ledamöter, en juristmajoritet på tre plus en representant för vartdera personaloch patientintresset. En offentlig tjänst som patientombudsman bör tillsättas. Patientombudsmannen skall på patients eller anhörigs önskan kunna vara ombud inför domstolen. Förhandlingarna skall vara öppna, parterna likvärdiga och allt relevant material tillgängligt för dem och domstolen. Öppenhet, likvärdighet och själva domstolens självständighet — det är de principer som enligt vår mening måste gälla. d Men sådana principer föresvävar tyvärr inte riksdagens socialutskott. Dess förslag innebär ett kvardröjande i föråldrade rättsliga former och i odemokratiskt tänkande. Socialutskottets förslag är dåligt på en rad punkter. Utskottets motiveringar är också logiskt och rättsligt i vissa fall rent häpnadsväckande. När jag först läste betänkandet fick jag tidvis intrycket att utskottet i vissa fall närmast drev med läsaren, men vid närmare granskning kan inte heller denna förmildrande omständighet vidhållas. Socialutskottet och regeringen föreslår en ny ansvarsnämnd. Dess sammansättning innebär att personalintressena skall få föreslå tre av nio ledamöter och sjukvårdsförvaltningen en. Patienterna skall inte få en enda. De övriga fem kan väntas bli medicinare och förvaltningsfolk, troligen från socialstyrelsen. De skall som bekant utses av regeringen. Om detta påstår utskottet att det ligger väl i linje med intresset att bättre tillvarata patienternas rätt. Jag frågar: Hur kan man tillvarata patienternas rätt genom att inte ens bereda dem platsi ett organ, där deras motparter är så rikligt representerade? Detta är ju alltjämt en partsdomstol, där man uteslutit den ena parten. Utskottet säger sedan i en underbar kullerbytta att patientorganisationernas önskemål skall beaktas i all rimlig utsträckning. Först vill man inte släppa in patientrepresentanter. Sedan säger man att deras önskemål om representation skall beaktas i all rimlig utsträckning, Vad är f. ö. rimlig utsträckning? Är det att patienterna möjligen kan tänkas få en representant, medan motparten skall vara garanterad flera? Sällan läser man fraser med en så huvudlös tankelinje. Sedan vill utskottet inte gå med på muntlig förhandling inför nämnden som en normal procedur, såsom vpk vill ha det med vår föreslagna domstol. Enligt utskottet skall nämnden själv avgöra om muntlig förhandling skall få förekomma. Jag tycker att detta är rätt fantastiskt. Än mer fantastiskt är det när utskottet påstår att patientintresset nog inte bättre tillvaratas om man får muntlig förhandling. I den delen är det faktiskt ett totalt obegripligt yttrande. Vi måste ju fråga oss: Vad kännetecknar en reguljär muntlig domstolsförhandling? Jo, man har där alltid lika rätt gentemot motparten. Man kan alltid bemöta påståenden och yrkanden. Då frågar jag socialutskottets talesman: Om man får sin rätt att bemöta inskränkt, hur kan detta leda till lika bra rättsställning som om rätten till bemötande är normal och likvärdig? Och omvänt: Om jag görs likvärdig i min rätt att bemöta motparten, hur kan det undgå att förbättra min rättsställning? Såsom utskottet skriver framstår det som likgiltigt om patienten i full utsträckning har möjlighet att bemöta eller endast i begränsad mån har möjlighet att bemöta. Om man alltså tar ifrån mig en del av min rätt, om man från att jag varit jämlik med min motpart försätter migi ett underläge — det är enligt utskottet betydelselöst. Jag frågar: Hur kan man egentligen skriva någonting sådant? Om man nu tycker det, så är det ju klokare att inte säga det. Ännu värre blir det när man skall behandla patientens rätt att få allt Nr 56 relevant material tillgängligt i målet. Då vill utskottet fortfarande hindra ena Tisdagen den parten att få full tillgång till material som motparten har full tillgång till. Man — 18 december 1979 hänvisar till ett yttrande i propositionen. Där står att om delar av materialet är sekretessbelagda skall nämnden upplysa patienten om innehållet däri, i den mån detta behövs för att han skall kunna tillvarata sin rätt, och om det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som föranlett vägran att lämna ut materialet. Detta är ju häpnadsväckande. Dels skall man kunna vägra mig tillgång till handlingar i målet, om jag är patient, dels skall en nämnd, dominerad av intressenter som har intresseanknytning till min motpart, bestämma i vilken form jag skall upplysas om innehållet i material som är relevant för målet. Denna nämnd skall t.o.m. få bestämma om det är i mitt intresse att material görs tillgängligt. Jag skall inte själv få avgöra vad som är i mitt intresse att åberopa, utan nämnden skall avgöra vad som är i mitt intresse att åberopa. Och detta har alltså socialutskottet mage att kalla för en ordning, väl ägnad att tillgodose patientens behov och intressen. Det är ju faktiskt att ställa alla begrepp på huvudet. Sedan blir det smått komiskt när utskottet i annat sammanhang hänvisar till sekretesslagen. Det kan ju nämligen inträffa att en sällsynt energisk patient startar en särskild process för att få det sekretessbelagda materialet utlämnat. Då uppstår närmast rena karusellen. Då skall man först invänta en process innan man kan föra huvudärendet vidare. Man frågar sig: Varför inte då ge tillgång till materialet i full utsträckning redan från början? Så kommer vi till ytterligare en bedrövlig punkt i utskottets bedrövliga motiveringar. Det gäller vad slags talan som skall kunna föras. Här vill utskottet inte medge att en part skall kunna föra talan om felbehandling. Talan skall endast kunna föras om huruvida någon är förfallen till disciplinbrott eller ej. Det är just detta som bidrar till att försvåra patientens ställning och möjligheter att söka sin rätt. Enligt vpk:s förslag skall man kunna föra talan allmänt. Det är ju ofta så i praktiken att mål som här är i fråga utgör en blandning av olika omständigheter. I en del fall är det nödvändigt att ta in rent medicinska omständigheter. I andra fall är det så, att man inte kan fastställa någon direkt personlig ansvarig och alltså inte kan utdöma något disciplinstraff. Felet kan helt enkelt bottna i själva organisationen eller i ett misstag som rent mänskligt kan vara förklarligt. I sådana fall måste det föreligga vad man kallar ett principalansvar, ett kollektivt ansvar från sjukvårdsapparaten för det begångna felet, även om man inte tycker att det är skäligt att någon speciell person skall lida för det. Men patienten måste alltså kunna få sin rätt, oavsett om någon enskild kan utpekas och göras ansvarig. Det sistnämnda är ju ofta inte alls huvudsaken. I ett förfarande i en reguljär domstol råder fri talerätt. Alla omständigheter som kan tänkas bli relevanta för bedömningen kan tas fram. Men i utskottets ordning skall man göra begränsningar i talerätten på ett sätt som, vad jag kan förstå, endast kan försvåra och skada patienternas intressen. 79 Slutligen har vi då frågan om en särskild patientombudsman. Inte heller detta vill utskottet höra talas om. Vår nuvarande konsumentombudsman har i olika sammanhang påtalat behovet av en särskild patientombudsman. Han har t.o.m. själv offentligt förklarat sig beredd att ta på sig uppgiften att företräda patienterna intill dess en sådan särskild patientombudsman kan utses. Detta erbjudande bekymrar inte utskottet. Utskottet har en annan idé. Det skall tillsättas lokala förtroendenämnder. Det kan vara en viss nytta med sådana — det vill jag inte bestrida. Men man måste reagera när utskottet sätter upp dessa nämnder som någon sorts ersättning för en patientombudsman. Med de lokala förtroendenämnderna skall det förhålla sig på följande sätt. Sjukvårdshuvudmännen skall inrätta sådana. Dessa nämnder sägs skola bidra till ökat förtroende mellan vårdapparaten och patienterna. Utskottet säger t.o.m. att sådana nämnder är bättre än lokala patientombudsmän. Här ställs vi åter inför ett stort mysterium, när vi läser utskottets betänkande. Om jag är patient, om jag är med i en patientorganisation, om denna organisation har en lokal patientombudsman — hur kan mitt intresse då tillgodoses sämre av denne ombudsman än av en lokal nämnd, som är organiserad och utsedd av min motpart? Om vi skulle tillämpa samma resonemang i arbetslivet, då skulle alltså fackföreningarna avstå från sina lokala ombudsmän och förlita sig på att dessa ombudsmäns uppgift bättre skulle skötas av en förtroendenämnd som arbetsgivaren hade utsett och organiserat. Man frågar sig: Hur kan ett utskott komma med något så befängt? Fru talman! Detta må räcka. Det må räcka för att visa med vilket slags logik och i vilka intressens anda socialutskottet i det här ärendet i varje fall har arbetat. Patienträtten — de underlägsnas och felbehandlades krav på likvärdighet, på öppna procedurer, på rätt att föra talan efter lika regler, på rätt att få saken avgjord av en rättsligt kompetent och oberoende instans — den strävan har f.n. inget större stöd i riksdagens socialutskott. Det kan man konstatera. Det var bra att få veta det. Då kan den verkliga striden börja. fr.o.m.nästa år kan riksdagen förvänta sig att både patientorganisationerna och vpk skärper striden. Det kommer förslag om djupgående reformer av de dåliga rättsförhållandena för vårdsektorns patienter, vilka socialutskottet och regeringen här, så långt de har kunnat, har strävat att konservera och rädda undan en verklig reformering. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk:s motion.

Fru talman! Det får betraktas som positivt och ägnat att öka allmänhetens förtroende för medicinalväsendets ansvarsnämnd att den nu blir en från tillsynsmyndigheten — socialstyrelsen — fristående instans. Den enskilde medborgaren -— i sitt förhållande till sjukvården oftast kallad ”patienten” — får möjlighet att uppträda som part i mål inför nämnden och får utökade möjligheter att ta del av utredningsmaterial och sina egna sjukhusjournaler. Dessutom är det tillfredsställande att ansvaret nu utvidgas till att gälla alla Nr 56 dem som arbetar i vården. Detta innebär en betoning av det vårdansvar alla i Tisdagen den sjukvården verksamma personalkategorier har och ett understrykande av 18 december 1979 den betydelse lagarbetet fått inom sjukvården. Trots att vissa straffbestämmelser nu försvinner, kvarstår för de sjukvårdsanställda ett vidare straffoch disciplinansvar än för övriga samhällsfunktionärer i medborgarnas tjänst. Förhållandena inom sjukvården är dock speciella, och den enskilde hjälptagaren kanske många gånger känner sig särskilt utsatt — av naturliga skäl; det gäller ju liv och hälsa. Därför kan det anses befogat att det i den nya lagen bl.a. föreskrivs att de anställda skall behandla sina klienter med omtanke och respekt och att behandlingen skall ske i samråd med patienten. Dock kan invändas att arbetarna i sjukvården troligen redan genom sin utbildning och inriktning från början är mera inställda på ett sådant beteende än många andra offentliganställda. Det måste då vara en lockande tanke att införa motsvarande bestämmelse även på andra områden, där enskilda människor kommer i kontakt med myndigheter av olika slag. Utskottet har förutsatt att den nu från justitiedepartementet aviserade utredningen om offentliganställdas straffoch disciplinansvar skall ta upp det förhållande, som berörs i motionen 1979/80:45 av Gunnar Biörck i Värmdö, yrkande 2, som försätter personalen i ett visst underläge. Den anställde har nämligen inte möjligheter att själv anhängiggöra ett ärende i ansvarsnämnden, t.ex. för att genom ett friande utslag bli rentvådd från en obefogad anklagelse. Jag finner det intressant och viktigt att det undersöks i vilken utsträckning en sådan ordning kan göras möjlig. I ett särskilt yttrande har utskottets moderater och centerpartister funnit det angeläget att förutsätta att utredningen också ser över en annan, i den nya lagen införd, bestämmelse, som särställer sjukvårdspersonal i förhållande till andra offentliganställda och som tagits upp i trepartimotionen 1979/80:16. Patienten-anmälaren får nu också rätt att överklaga ansvarsnämndens beslut i högre instans. Naturligtvis är det ur allmän rättssäkerhetssynpunkt tilltalande att den enskilde får vidgade möjligheter att hävda sig gentemot samhället. Införandet av överklaganderätt för anmälaren har dock oroat personalorganisationerna och är ägnat att diskuteras, av den anledningen att de ärenden som kommer att tas upp i nämnden är rena disciplinärenden. Sedan den allmänna patientförsäkringen nu tillgodoser patienters berättigade krav på gottgörelse för skada eller men, t.ex. genom felbehandling, har intresset bortfallit för att i ansvarsnämnden få fastslaget att någon felat, enbart för att därigenom få möjlighet till skadestånd. Ren fastställelsetalan vad gäller medicinsk felbehandling kommer enligt utskottets mening inte att tillåtas i nämnden. Kvar står alltså rena disciplinärenden — huruvida försummelse skett eller behandlingen varit sådan att disciplinpåföljd kan bli aktuell för den anklagade. Den som anmäler i ett ärende har alltså personligen inte något att vinna på ett överklagande. Det enda som kan ske är att en disciplinpåföljd skärps eller tillkommer för den anklagade. Medicinalansvarskommitténs majoritet ansåg 81 också att det allmännas rättsintresse här blir tillgodosett genom den överklaganderätt som tillkommer socialstyrelsen, JO och JK. Om dessa ej ansett överklagande befogat och den enskilde anmälaren ändå går till högre instans, kan detta givetvis medföra långvarig ovisshet, oro och svåra påfrestningar för den anklagade, eftersom den tid processen tar förlängs avsevärt. Vi har i utskottet accepterat överklaganderätten. Kammarrätten har ju möjlighet att avvisa överflödig utredning, och utskottet har uttalat att man förutsätter att denna särbehandling av sjukvårdspersonalen omprövas om den visar sig leda till oacceptabla förhållanden för dem som arbetar i vården. Vi har dock, fru talman, i vårt särskilda yttrande velat förutsätta att den nu aviserade utredningen om de offentliganställdas straffoch disciplinansvar också uppmärksammar denna särbehandling av sjukvårdens anställda. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Den proposition som vi nu behandlar lades fram i våras av sjukvårdsministern Hedda Lindahl och av folkpartiregeringen. I stort sett tillstyrks propositionen av utskottet, som är enhälligt. På en punkt föreslår utskottet en ändring i förhållande till propositionen. Vi vill att den lagbestämmelse om förtroendenämnder i landstingen som i propositionen föreslås ingå i sjukvårdslagen skall finnas i en särskild lag med tidsbegränsad giltighet till fem år. Därefter skall man värdera erfarenheterna och ta ställning till om vi skall ha en sådan lagbestämmelse i fortsättningen. Det är en ändring i förhållande till propositionen som det har varit lätt för oss att acceptera. Det föreliggande förslaget innebär rent allmänt att patienternas ställning stärks. Dels får ansvarsnämnden, som Anita Bråkenhielm nämnde, en självständig ställning i förhållande till socialstyrelsen, dels får patienten partsställning i nämnden, vilket är ovanligt med tanke på att det här rör sig om disciplinärenden. Domslutet anger ju bara om någon ur sjukvårdspersonalen har begått ett fel eller inte. I konsekvens därmed får också patienten möjlighet att överklaga, om han eller hon inte är nöjd med beslutet. Vidare ökas möjligheterna till muntliga förhandlingar och till att få del av tillgängligt material i nämnden. Slutligen föreslås inrättande av de förtroendenämnder som jag talade om. Det påpekas också att förtroendenämnderna, som alltså skall vara lekmannaorgan inom landstingen, till sin hjälp kan få befattningshavare med ungefär den funktion som patientombudsmännen nu har på en del håll, dvs. som verkställande ledamöter eller tjänstemän inom förtroendenämnden. Både inom utskottet och i propositionen framhålls att ett sådant förtroendemannaorgan kan ge ökad tyngd åt de förslag som kommer från en tjänsteman. Det ger organet en starkare ställning i förhållande till övriga instanser inom landstinget. Jag vill alltså betona att innebörden i detta förslag är att förstärka patientens ställning, och det sker på en rad olika sätt. Genom de lokala Nr 56 förtroendenämnderna ökas naturligtvis också möjligheterna att på ett Tisdagen den tidigare stadium reda upp motsättningar mellan patienter och personal samt 18 december 1979 mellan patienter och sjukvården i stort. Det gör att man kanske inte behöver gå vidare till ansvarsnämnden. Samhällets tillsyn Erfarenheterna på de håll där man har haft försök med lokala patientom = över hälsooch budsmän, informationssekreterare eller liknande har varit mycket goda. Vi sjukvårdspersovet att många av de bekymmer som uppstår och de klagomål som framförs — nalen m.fl. bottnar i dålig information och missförstånd. Det är sådant som man kan reda upp, om det finns ett instrument på det lokala planet. När man lyssnar på Jörn Svensson, får man onekligen en något annan bild av detta förslag än den som jag har tecknat här. Om man inte hade tagit del av förslaget, skulle man närmast tro att det föreslås fruktansvärda försämringar och övergrepp mot patienterna. Men så är ju inte fallet, utan det är i förhållande till dagens läge genomgående fråga om att stärka patienternas ställning. Jag är litet förvånad över att Jörn Svensson inte kunde erkänna detta, även om förslaget inte är utformat på det sätt som vpk önskar. Jörn Svensson sade i förbigående att förtroendenämnderna kanske kunde vara till viss nytta. Såvitt jag kunde uppfatta var det det enda positiva omdöme om förslaget som över huvud taget fanns medi hans anförande. Det förvånar mig. Förslaget innebär på många punkter klara förbättringar. Tycker man inte att förslaget går tillräckligt långt, kunde man ju säga att vi får se vilka effekter förslaget får, dra nytta av den erfarenheten och kanske gå vidare med ytterligare steg för att stärka patienternas ställning. Jag skall ta upp några av de saker som Jörn Svensson var inne på. Han talade först om nämndens sammansättning och sade att det inte blir några företrädare för patienterna. Ja, det är inte så lätt att veta vad som skall avses med företrädare för patienterna. Det finns inga organisationer som på ett representativt sätt företräder patienterna inom akutsjukvården, som det framför allt handlar om. I förslaget talas det om ett antal representanter som skall företräda allmänintresset. De har hittills i viss utsträckning utgjorts av riksdagsledamöter. Den metod som man ofta tar till när man vill ha företrädare för allmänheten är att man väljer politiska förtroendemän, som är valda av allmänheten. Här finns inte någon lätt definierad kategori som kan utse företrädare. Alla människor är ju patienter någon gång — de flesta kortvarigt. Att då få fram något annat sätt att utse patientföreträdare är sannerligen inte lätt. De patientorganisationer som vi känner är små och inte särskilt representativa för den stora gruppen patienter. Ingen har något emot att de arbetar och åtar sig att vara talesmän för enskilda patienter, när de har fått en sådan fullmakt. Men det är orimligt att begära att de skulle sägas företräda patientkollektivet, som ju är praktiskt taget alla människor i vårt land. När det gäller muntliga förhandlingar vill jag understryka vad utskottet säger, nämligen att det är fråga om en utvidgning av möjligheterna att få framföra sina synpunkter muntligt. Man bör självfallet ta hänsyn till parternas 3 önskemål om handläggningsform, skriver utskottet. Beträffande förslaget om att allt material, däribland patientjournaler, skall vara tillgängligt för parterna påpekar utskottet att det är utgångspunkten i propositionen. Man kan dock inte gå så långt som att säga att t.ex. allt journalmaterial automatiskt skall vara offentligt, eftersom vi har en särskild lagstiftning som reglerar detta och som bl.a. innebär att man i vissa fall inte kan offentliggöra journalmaterial ens om patienten själv vill det. Det är riktigt som Jörn Svensson säger att man kan processa, om man inte får del av sin journal. Men domslutet kan bli att patienten inte får se journalen. Då måste man tillämpa samma regel i detta sammanhang. Huvudregeln i lagstiftningen skall självfallet vara — och är det också — att var och en skall få del av den journal som rör en själv. Men det kan finnas speciella omständigheter, när detta skulle vara till nackdel för den fortsatta vården. Det måste man respektera. Jörn Svensson var inte nöjd med förslaget till förtroendenämnder utan ville sätta det i motsatsställning till förslaget om patientombudsmän som företrädare för patientorganisationer. Det är självklart att de här organisationerna skall kunna ha ombudsmän men det är en helt annan sak. Vad vi här diskuterar är: Vilken typ av offentligt organ skall man ha på det regionala eller lokala planet? Där anser jag — och vi har från folkpartiet länge arbetat för det — att det bör inrättas något slags patientombudsmän. Men vi har funnit, efter utredningens arbete, att en modell kan vara en förtroendenämnd, som naturligtvis får hjälp av en tjänsteman som då blir den fungerande patientombudsmannen. Och det kan vara en styrka för den personen att ha en särskild nämnd bakom sig, när han — som det ofta blir — kommer i motsatsställning till dem som mera direkt företräder sjukvården och dess inrättningar. Det hindrar naturligtvis inte att olika typer av patientorganisationer utser människor som åtar sig att företräda patienterna och kallar sig patientombudsmän. Man borde kanske hitta på någon annan beteckning för att inte skapa oklarhet. Men detta är en helt annan sak. Ett par ord också om de särskilda yttrandena. Jag konstaterar som positivt att utskottsledamöterna har blivit överens om att i detta sammanhang vara med på besvärsrätten för patienterna. Det är naturligtvis inget som hindrar att den utredning som tillsätts, och som skall gälla disciplinfrågor i allmänhet för offentligt anställda, kan komma fram till justeringar också när det gäller hälsooch sjukvården. Men det är heller inte uteslutet att det även för framtiden kommer att visa sig, att situationen inom sjukvården är så speciell att det finns anledning att ha särskilda regler. Och jag vill sluta med att betona, fru talman, att visserligen är det önskvärt att så långt som möjligt undvika särskilda regler för särskilda kategorier av offentligt anställda, men situationen i sjukvården är verkligen annorlunda än det mesta som vi råkar ut för, när vi som enskilda människor kommer i kontakt med företrädare för det allmänna. En människa som kommer i kontakt med sjukvård och vård över huvud taget hoppas naturligtvis att få hjälp och bli bra från den åkomma hon har drabbats av. Jag vet att många inom sjukvården som arbetar med detta för ögonen tycker att hela apparaten Nr 56 av överklaganden o. d. är uttryck för ett misstroende. Men så skall man inte Tisdagen den se det, utan man skall komma ihåg att så som sjukvården har fungerat, och 18 december 1979 framför allt med de traditioner vi har på området, känner sig patienten, även om han har förtroende för dem som arbetar i sjukvården och även om han vet att de arbetar för hans eget bästa, ändå i kraftigt underläge. Man kommer till vården i en situation där man på något sätt är försatt ur spel till en miljö som är främmande, där det händer saker och ting som man inte förstår. Det är maskiner och apparater som visserligen är till nytta, men som också kan vara skrämmande. Det talas ett språk som man inte hänger med i, och man vet att personalen är pressad — de måste ofta jäkta från den ena patienten till den andra. Man är rädd att man blir bortglömd, man får inte förklaringar till allt som händer. Det här är saker som vi naturligtvis skall försöka arbeta bort, framför allt genom ökade resurser till sjukvården. Men jag tror att det kommer att ta lång tid och att det i viss mån ligger i sakens natur att patienten känner på detta sätt. Om man tror att det har begåtts något fel, att man har blivit förfördelad, skall man ha möjlighet att få rättelse och få det genom att gå en särskild väg vid sidan av de yrkeskårer som företräder sjukvårdsapparaten och som har en naturlig tendens att skydda varandra, att ha förståelse för personalens svårigheter. Det skall finnas en väg vid sidan om, inte för att uppamma till klagomål utan för att man på det sättet skall öka patienternas förtroende för sjukvårdsapparaten. Patienterna skall känna att är det någonting som händer, har de en möjlighet att få rättelse. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Gabriel Romanus var missnöjd med att jag inte fann något som helst positivt i det nya förslaget. Jag skall gå honom till mötes och säga, att visst finns det punkter som innebär förbättringar. Men bakgrunden till detta är faktiskt att den hittills gällande ordningen har varit så usel, har försatt patienterna i en så exempellös underlägsenhet att en förändring helt enkelt inte kan bli en förändring till det sämre; varje förändring måste med naturnödvändighet bli en förändring till det bättre.

Det är med den måttstocken som det här förslaget är utomordentligt dåligt. Det rubbar inte på någon punkt de grundläggande missförhållandena 85 —- även om det har framtvingats medgivanden till förmån för patientintressen på ett mindre antal punkter. Jag skulle vilja fråga Gabriel Romanus och socialutskottet: Är ni anhängare av principen om parternas likvärdighet? Är ni anhängare av principen om domstols oberoende? Är ni anhängare av principen om patientens rätt att få ta del av allt relevant material — eller att åtminstone ombudet för patienten skall ha rätt att ta del av allt relevant material som begärs? — Är ni anhängare av dessa principer, då förstår jag inte varför ni kan vara motståndare till en oberoende juristdomstol. Då kan jag inte förstå varför ni skall vara motståndare till att patientintressena är representerade på likvärdiga grunder som personalintressena. Då förstår jag inte varför ni för patienten skall ha en, i jämförelse med motparten och det intresse han representerar, inskränkt rätt att föra talan och göra bemötanden. Då förstår jag inte heller varför ni skall motsätta er att det inrättas en tjänst som patientombudsman. Denne patientombudsman kan ju hjälpa patienterna i deras underlägsenhetsposition och ta fram material. Det är f. ö. inte vi som sätter de lokala ansvarsnämnderna i motsättning mot lokala patientombudsmän. Det är utskottet som gör det i sin skrivning, och det är det jag polemiserar mot. Men varför kan ni inte skapa verklig likvärdighet om ni är anhängare av sådan likvärdighet i princip? Ni måste ju vara anhängare av ojämlikhet om ni kan förorda det förslag som nu ligger på bordet.
Fru talman! Jag är tacksam för att Jörn Svensson nu medger att här genomförs förbättringar för patienten, att patientens rättsställning stärks — även om han anser att det är fel perspektiv att jämföra med hur det är nu och se vilka förbättringar som sker. Man skall i stället jämföra med rättsprinciperna på andra områden. Jag tycker inte att det är ett så vansinnigt perspektiv att man ser om det blir förbättringar när man gör någonting. Det är ju ganska vanligt att man frågar sig det här i riksdagen. Men jag skall gärna medge att man visst kan jämföra med rättsprinciperna på andra områden. Man kan då konstatera att det inte finns något annat område, där man i disciplinförfarande gentemot offentligt anställda har gett en så stark ställning åt de klagande som här. Vi skall komma ihåg att hela förfarandet inom ansvarsnämnden gäller frågan om någon av de offentligt anställda har gjort ett fel och skall ådömas en bestraffning för det. Om patienten vill ha skadestånd kan hon gå till en allmän domstol. Då tillämpas det förfarande som används där. En av de viktigaste förbättringarna, som ligger i både patienternas och personalens intresse, genomfördes den dagen då man kopplade fri ersättningsfrågan från disciplinförfarandet och gav möjlighet till ersättning genom försäkring, oberoende av om någon kunde fällas till ansvar eller inte. Det var en viktig reform, och det är i det ljuset vi måste se hela disciplinförfarandet. De resultat som nu kan uppnås är att man får fastlagt om en patient har blivit utsatt för en felbehandling av någon person eller inte. Här har alltså patienterna inom sjukvården en starkare ställning än klagande har på andra Nr 56 håll. Det är naturligtvis också bakgrunden till att man inte har en absolut Tisdagen den likvärdighet. Patienten kan, genom att driva sin sak, uppnå dels att han får ett 18 december 1979 uttalande om att han har blivit felbehandlad, dels det indirekta värdet att man undviker sådana misstag i framtiden för andra patienter. Men patienten har ingenting att förlora i en sådan här process, vilket däremot personalen har, som kan bli utsatt för anmärkningar av olika slag. Det är därför man inte kan tala om fullständig likvärdighet. Vi har trots detta velat ge patienten — jag upprepar det — avsevärt starkare ställning än man normalt har när man klagar på offentligt anställda.

Fru talman! Gabriel Romanus undviker hela tiden att beröra vad det egentligen är fråga om. Därför skall jag använda min sista replik till att ställa frågor till honom. Då vill jag har ordentliga svar, inget undanglidande. Ni hade i utskottet ett förslag från vpk att ta ställning till. Jag säger inte att ni skulle ta det obesett eller att ni skulle ta det fullständigt. Men det byggde på vissa grundläggande principer, som ni själva kunde ha utvecklat och förbättrat, om ni händelsevis hade haft den ambitionen. Detta förslag byggde på likställighet mellan parterna, på oberoende i förhållande till partsintressena hos en domstol — en majoritet av oberoende jurister, som inte hade med socialstyrelsen eller vårdapparaten att göra, och på rätt för parterna att få del av allt i sammanhanget relevant material. Vidare byggde det på att det skulle inrättas en tjänst som patientombudsman. Ni har inte velat erkänna någon av dessa principer. Då frågar jag: Vad är det för fel på dessa rättsprinciper, Gabriel Romanus? Vad är det för fel på principen om parternas likställighet? Varför måste parterna vara olikställda? Vad är det för fel på en oberoende juristdomstol? Varför måste det vara människor med anknytning till vårdapparaten som behärskar majoriteten i ansvarsnämnden? Och varför skall det finnas inskränkningar för patienten eller dennes ombud när det gäller att ta del av allt i sammanhanget relevant material? Och varför skall det inte finnas en patientombudsman, som skall hjälpa patienterna ur den underlägsenhet som varje vanlig genomsnittlig medborgare i regel lider av i förhållande till myndigheter och rättsapparat? Vad är det för fel på allt detta? Vad har ni funnit för brister i det, och hur kan ni gå emot det och tycka att ert förslag är bättre?

Det förstår jag inte logiken i, och jag vill ha ett svar på frågorna: Vad är det för fel på dessa principer? Och vad är det som gör att ni kan säga, när ni föreslår att man skall bryta mot de principerna på punkt 87 efter punkt, att ert förslag skulle vara lika bra eller t.o.m. bättre för patienterna? Är det bättre för patienterna att sakna patientombudsman än att ha en patientombudsman? Så enkel är en av frågorna, och det är dessa frågor jag vill ha svar på.
Fru talman! Vi hade att ta ställning till vänsterpartiet kommunisternas motion, men den var väldigt allmänt utformad. Den innebar inte något förslag till lagstiftning utan bara vissa allmänna tankar. Sedan hade vi också att ta ställning till en proposition med lagtext och allt som byggde på ett utredningsarbete och ett remissförfarande. Det är ganska naturligt, att om man står inför möjligheten att antingen införa en lagstiftning eller att bara uttala vissa allmänna önskemål, så tar man chansen att införa en lagstiftning, som Jörn Svensson har medgivit innebär förbättringar. När man sedan ser hur den lagstiftningen fungerar, är det givet att man kan återkomma och göra justeringar i den. Det är bl.a. därför vi har föreslagit att en del av den skall vara tidsbegränsad. Jörn Svensson frågar: Varför kan ni inte bekänna er till våra allmänna principer i varje fall? Jag försökte förklara det, men jag skall gärna säga ett par ord till. När det gäller oberoende i förhållande till sjukvårdsapparaten tycker jag inte att förslaget är så dåligt. Ansvarsnämnden skall bestå av ordförande och åtta ledamöter, av vilka fyra kan sägas företräda sjukvårdsapparaten, nämligen Landstingsförbundet och de fackliga organisationerna. Men de fyra återstående ledamöterna skall utses bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse, står det i lagen. Och ordföranden skall vara en opartisk jurist, en kategori som Jörn Svensson uppenbarligen har stort förtroende för. De som skall företräda allmänhetens intresse skall inte vara speciellt lierade med vårdapparaten, om man inte anser att riksdagsmän har anknytning till vårdapparaten därför att riksdagen beslutar om lagstiftning och sådant. Det är inte meningen att dessa fyra skall företräda vården, utan de skall företräda allmänheten, dvs. patienterna. Att det skulle finnas bättre sätt att utse patientföreträdare vet jag inte. Jörn Svensson hävdar inte heller att patientorganisationerna i dag är så starka att de kan sägas företräda patienterna inom akutsjukvården, som det i regel handlar om. Principen om oberoende tycker jag därför är hyggligt tillgodosedd. Men det är klart att det kanske kan bli aktuellt med förbättringar i framtiden. Vad beträffar likställigheten mellan patient och personal har jag försökt förklara att syftet med hela detta rättsliga förfarande är att bedöma om personalen har begått fel eller inte. Det kan alltså aldrig bli fråga om likställighet, för patienten är inte anklagad för någonting. Det är bara personalen som är anklagad. Om patienten har en tillräckligt stark ställning eller inte kan man diskutera, men likställighet i sammanhanget går aldrig att Nr 56 uppnå, eftersom det bara är ena parten som kan bli anklagad. protokollet få antecknat att han inte ägde rätt till ytterligare replik. Samhällets tillsyn
Fru talman! I propositionen 1978/79:220 framläggs förslag om ny lag om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonal m.fl., som innehåller bestämmelser om allmänna åligganden för personalen, om ansvaret för fel och försummelse och formerna för ansvarets utkrävande. De i lagförslaget upptagna bestämmelserna vad gäller personalens allmänna åligganden innebär inte att sjukvårdsorganisationen tillförs något nytt utöver vad som i dag gäller. Lagtexten befäster således endast nuvarande arbetsordning. Jag ställer mig i huvudsak positiv till detta. Däremot är lagförslaget behäftat med allvarliga brister i de stycken som behandlar patienternas besvärsrätt. Förslaget innebär att hälsooch sjukvårdspersonalen försätts i en unik särställning, inte bara i jämförelse med andra offentligt anställda utan också i förhållande till hela arbetsmarknaden. Detta har t.ex. Svenska kommunalarbetareförbundet, med stöd av övriga fackliga organisationer, kraftigt understrukit. Den föregående departementschefen har frångått medicinalansvarskommitténs betänkande när det gäller anmälares rätt till besvär över avgörande av hälsooch sjuvårdens ansvarsnämnd i disciplinmål. Att patienterna erhåller författningsenlig rätt att verka i olika disciplinärenden och rätten till insyn i berörda handlingar är helt korrekt och stärker patientens ställning och rättstrygghet. Men att härifrån ta steget till partsställning med full besvärsrätt över ansvarsnämndens beslut i sak kommer att få allvarliga konsekvenser för sjukvårdspersonalen och kommer att byråkratisera sjukvårdsarbetet. Besvärsrätten innebär att anmälaren kan hålla liv i en process under oacceptabelt lång tid genom en långsam process i kammarrätt och regeringsrätt. Detta kommer att medföra stora påfrestningar för sjukvårdspersonalen, som under lång tid kan tvingas sväva i ovisshet om utgången av disciplinmålet. Patienternas verkliga nytta av att föra en talan, dvs. en process, är i dag i alla avseenden starkt begränsad. Patientens intresse är väsentligen inskränkt till att få ersättning för uppkomna skador eller försummelser. Genom tillkomsten av den allmänna patientförsäkringen och andra försäkringar har patienternas intresse eller behov av att delta i en process kraftigt begränsats. Ett domslut i disciplinärende har i dag inte heller längre samma prejudicerande betydelse för ersättningsfrågan. Fru talman! Genom att införa besvärsrätt för patienterna kan man vid en första anblick tycka att vi har skapat en reform för ökad rättsfrihet inom sjukvården. Detta är i grunden fel, och jag vill påstå att effekterna av lagförslaget mycket väl kan bli de rakt motsatta genom att sjukvårdsperso 89 nalen försätts i en särställning som kan förlama deras arbete och som definitivt inte gynnar rättstryggheten. Fru talman! Jag har inget yrkande.
Fru talman! De förändringar i fråga om samhällets tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen som medicinalansvarskommittén, departementschefen och nu utskottet förordar, träffar i vissa hänseenden utvecklingens sinuskurvaii fel fas. Vad som föreslås är i vissa stycken en anpassning av hälsooch sjukvårdspersonalens hittillsvarande juridiska ställning i ansvarshänseende till de uttunnade och uppluckrade förfarandena i 1975 års s.k. ämbetsansvarsreform. Detta föreslås nu, med en sömngångaraktig säkerhet, att bli infört precis vid den tidpunkt, då 1975 års ämbetsansvarsreform — efter att under nästan hela sin tillvaro ha ifrågasatts — kommer att göras till föremål för en välbefogad översyn. Jag har i skilda sammanhang här i kammaren, både när det i våras gällde morden i Malmö och när det häromdagen gällde utfärdandet av oriktiga skattsedlar, förfäktat den meningen att det överallt och alltid är personer, som bär ansvar för beslut , och att det nu är nödvändigare än på mycket länge att fästa ett personligt och odelat ansvar vid den som fattar beslutet — och att detta ansvar också skall kunna utkrävas. Jag har i tjugo års tid varit medlem av medicinalstyrelsens, och vad som därefter kallades socialstyrelsens, vetenskapliga råd. Till uppgifterna där, mera förr än nu, har hört att verkställa utredningar i ansvarsärenden. Den erfarenhet jag tycker mig ha gjort är att när saker och ting gått snett har det mindre berott på ”fel” än på ”försummelse”. Fel är ofta mer ursäktliga än försummelser. Beslut som inte sällan måste träffas på kvällar och nätter under stor brådska och trötthet och utan den maklighet som skrivbordsmänniskor på kontorstid kan kosta på sig, kan naturligtvis lätt bli felaktiga. Det alternativ man valt för sitt handlande kan vara baserat på en oriktig iakttagelse eller ett — som det senare visar sig — felaktigt bedömande. Att göra fel kan vara mer ursäktligt än att inte göra någonting alls. Man har i alla fall tänkt och försökt. Försummelser, däremot, är inte på samma sätt ursäktliga. Man har ibland inte ens tänkt. Den gamla skolan krävde punktlighet och noggrannhet. Den nya skolans talesmän har föraktat dessa begrepp och ställt dem i skamvrån. Men inte ens genier kan undvara ordentlighet i sitt arbete. Vid samma begåvning är det ordentligheten som avgör framgången. Vid det här laget har jag haft att handleda 30 årgångar blivande läkare. Jag har nästan alltid fått ett gott intryck av dem. Men man har inte kunnat undgå att se vad den nya skolan ställt till med: ”Spelar det någon roll?” — ”Det är väl inte så kinkigt.” Sådana attityder bland dagens ungdom kan vara livsfarliga i vårdarbetet och förmodligen i allt annat arbete också. Många av de olyckshändelser som inträffar inom sjukvården beror på missförstånd till följd av den bristande kontinuiteten i vården, som har blivit Nr 56 följden av arbetstidsförkortning, deltid och allt fler anledningar till ledighet från arbetet. Särskilt utsatta är patienterna under långhelger, då kontinuiteten ofta blir helt otillräcklig. Till detta kommer nu vissa sidor av MBL-filosofin, som trycker på även inom sjukhusen, även om vi ännu inte är framme vid att operationsindikationen skall fastställas genom omröstning eller efter konsultation av facket. Illavarslande är tecknen från byråkratin att ställa personalens intressen mot patienternas och göra läkarna ansvariga enligt arbetsmiljölagen för åtgärder vidtagna till de sjukas fromma. Sjukvård är för det mesta en allvarlig sak. Den mår inte väl av oansvarigt prat utan kräver en fast ledning, som patienterna kan känna förtroende för, inte handlingsförlamning och flykt från ansvar. Ett ansvar som delas av många blir lätt, liksom ett förtroende, flyktigt och föga förpliktande. Ansvar bygger på ansvarsmedvetande: skyldigheten att handla med insikt om konsekvenserna — konsekvenserna både för den till vars förmån handlingen sker och för den som utför eller beordrar handlingen. Utan en ständig känsla för båda dessa aspekter blir det ingen stadga i det medicinska beslutsfattandet — och inte i något annat beslutsfattande heller. Varje åtgärd som minskar den enskildes ansvar undergräver också ansvarskänslan. När det gäller verklig myndighetsutövning, sådan den försiggår inom statlig och kommunal administration, tycker jag obetingat att fel eller försummelser som går ut över vanliga medborgare, vilka är i händerna på dessa tjänstemän, bör föranleda kännbara straff. Sjukvård är däremot bara i vissa begränsade specialfall att betrakta som en myndighetsutövning. För både patienter och sjukvårdspersonal rör det sig snarare om ”service”. Jag är litet förvånad över den extra apparat man här bygger upp för tillsynen över servicepersonalen. När kommer någon att föreslå inrättandet av förtroendenämnder för exempelvis skatteväsendet? För mig skulle det te sig mer logiskt med en medicinsk-vetenskaplig instans, som utredde ärendena ur synvinkeln ”fel eller försummelse” och som kunde gradera det eventuella felets eller den eventuella försummelsens art och valör, och därefter en juridisk instans, som mot denna bakgrund utdömde påföljden. Denna senare instans borde kunna vara gemensam för alla slag av tjänstefel inom den offentliga förvaltningen — ett räfstoch rättarting med beslutsfattare över lag. Fru talman! Jag har i min motion också reagerat mot att man just för sjukvårdspersonalen lagstiftar om att denna bl.a. skall visa patienten ”omtanke och respekt”. I min erfarenhet finns det ingen offentlig funktionärskategori som mindre gjort sig förtjänt av en sådan pekpinne än sjukvårdspersonalen. Något av samma medmänsklighet har jag dock också funnit hos en annan funktionärskategori, nämligen polisen, så som jag under många journätter lärt känna dessa bussiga och hjälpsamma personer. Sjukvårdspersonal och polis har praktisk erfarenhet av människors elände och hör jämte brandmän och militärer också till dem som är utsatta för det största personliga risktagandet i sitt arbete. Det gäller verksamheter som kål fordrar och utvecklar viktiga karaktärsegenskaper. Skall ”omtanke och respekt” stå i en lag om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen skall detta enligt min mening — som jag framhållit i min motion — först och främst stå som en portalparagraf för alla och envar i statstjänstemannalagen eller något därmed jämförligt aktstycke. Fru talman! Allt som allt har jag svårt att förstå att det skall tjäna mycket till att nu fingra på den nuvarande lagstiftningen om medicinalansvaret, innan man fått se vad översynen av 1975 års ämbetsansvarsreform för med sig och innan riksdagen tagit ställning till den föreslagna nya sekretesslagstiftningen. Utskottsbetänkandet visar också att det föreliggande förslaget fortfarande är bemängt med många juridiska svårigheter. Jag känner mig inte övertygad om att vad som här skapas kommer att bli till någon större glädje vare sig för patienter och anhöriga eller för sjukvårdspersonal, och vid en votering kommer jag att avstå från att rösta. Lagen kan komma att visa sig förlegad redan innan den trätt i kraft.

Fru talman! Jag skall ta tillfället i akt att påpeka två enligt min mening rätt fantastiska utgångspunkter för det synsätt som tydligtvis har väglett utskottet och dess talesman här i dag. Det ena gäller synen på patientorganisationerna och patientintressena. Här tillämpar Gabriel Romanus precis samma resonemang som det som för 75 eller 100 år sedan tillämpades av den tidens arbetsgivare för att förvägra fackliga organisationer förhandlingsrätt: De är inte representantiva. De representerar inte oss alla. Gabriel Romanus begär tydligen att patientorganisationerna skall representera ”oss alla”, innan de i nåder av socialutskottet kan få erkännas representera något likvärdigt intresse. Hade vi den synen på de fackliga rättigheterna, skulle inte mycket av dem finnas kvar. Det är i det-perspektivet vi får se frågan om patientorganisationerna. Vi har alltför länge låtit patienterna ha en sådan rättslig ställning att något radikalt måste göras för att förbättra den. Det andra jag vill ta upp här gäller Gabriel Romanus minst sagt egenartade synsätt på parter och parters likvärdighet. Nu plötsligt säger han att det i disciplinmål inte skall råda likvärdighet mellan den klagande och den som försvarar sig. Men det är väl en fullständig orimlighet! I själva proceduren måste det väl ändå alltid råda likställighet. Likställigheten kan inte vara beroende av procedurens art. I ett civilmål måste de parter som tvistar vara likvärdiga — så långt man nu kan garantera det under rådande samhällsförhållanden. Det är en princip som är allmänt erkänd och som tillämpas av det allmänna domstolsväsendet. Men om det är fråga om en brottsmålsprocess, då har vi naturligtvis ett annat förhållande mellan parterna än vid en civil tvist. Då har vi åklagare och den som är anklagad. Men det förhållandet att bara den ene är anklagad innebär Nr 56 inte att den ene eller den andre av dessa båda parter skall ha en bristande Tisdagen den likvärdighet. Den anklagade skall ha rätt och möjlighet att försvara sig i 18 december 1979 samma mån som åklagaren har rätt och möjlighet att anklaga honom. Parternas likvärdighet måste naturligtvis också i den typen av mål upprätthållas. Det är inte på något sätt annorlunda i ett disciplinmål. Jag förstår inte varifrån socialutskottet och Gabriel Romanus har fått den tankegången. I rättsproceduren har vi ju också här två parter: en som anklagar och en som försvarar sig. Den som försvarar sig är kanske inte alltid en person — det kan vara sjukvårdshuvudmannen som svarar för sitt principalansvar — men det spelar ingen roll i det här resonemanget. För att garantera ett någorlunda riktigt och opartiskt domslut — så långt det över huvud taget går — måste vi i båda fallen ha likvärdighet för parterna, dvs. samma rätt att ta del av material, samma möjligheter att föra talan, samma möjligheter att få sakkunnigt biträde och samma möjligheter att utgå från att domstolen är så pass självständig och oberoende att den inte låter obehöriga lojaliteter påverka sitt beslut. Jag kan inte förstå vilken skillnad disciplinmål skulle karakteriseras av gentemot andra mål när det gäller proceduren och parternas ställning visavi varandra. Eller företräder Gabriel Romanus verkligen den principiella ståndpunkten att det när det gäller disciplinmål mot offentliga tjänstemän skall ligga i sakens natur att medborgaren redan i utgångsläget skall ha en sämre position än vad motparten har? Det skulle vara roligt att höra om Gabriel Romanus kan försvara denna helt nya typ av undantagslagstiftning.

Fru talman! Jag tror att den parallell som Jörn Svensson drar mellan patientorganisationer i dag och fackliga organisationer vid tidigare tillfällen inte går att dra. Vad vi här är ute efter är att försöka skapa en rättsinstans, där det på samma sätt som i andra sammanhang finns företrädare för båda intressena, dvs. sjukvårdsapparatens intresse och patientintressena. Då har man stannat för att de som skull företräda patientintressen skall vara de som, det står i lagen, särskilt företräder allmänhetens intressen. Men man har inte låtit dem föreslås av någon särskild organisation, därför att det inte finns några organisationer som i rimlig utsträckning kan sägas vara företrädare för patienterna inom akutsjukvården. Funnes det sådana organisationer vore saken en annan. Om man begär att få förhandla för en grupp människor, måste man naturligtvis företräda dem. Lika naturligt är det att man måste vara utsedd av dem som man skall företräda i ett sådant här sammanhang. Det finns i dag ingen organisation som kan sägas på ett rimligt sätt representera sjukvårdens patienter. I stället får man ta dem som åtnjuter allmänhetens förtroende, vilket kan vara manifesterat i form av allmänna val. Det är en situation man då och då kan komma i när det inte finns några tillräckligt starka organisationer inom ett område. Ett par ord till om principerna oberoende och likställdhet. Jag anser alltså 93 att ansvarsnämndens sammansättning är ett uttryck för dess oberoende. När det gäller likställdhet vill jag upprepa det jag sade, nämligen att patienterna i detta sammanhang har en starkare ställning än man normalt har i disciplinmål, eftersom hela uppgiften för institutionen endast är att avgöra om de personer som tillhör de olika personalkategorierna har begått fel eller inte. Men man har ändå av skäl som jag tidigare nämnde velat ge patienten en partsställning, vilket man normalt inte har i sådana här sammanhang. Det var just detta som Gunnar Biörck var så förvånad över i sitt inlägg — att man här bygger upp en särskild apparat, som ger den klagande en starkare ställning i förhållande till sjukvårdspersonalen än vad man annars har i förhållande till offentliga tjänstemän. I mitt första inlägg försökte jag teckna bakgrunden: att man är mer utsatt som patient i förhållande till sjukvårdsapparaten än vad man är som vanlig invånare i förhållande till myndigheter i allmänhet. När man är sjuk har man en svagare ställning. Man är helt i händerna på dem som företräder vården. Men med detta vill jag inte underblåsa någon motsatsställning mellan sjukvårdspersonal och patienter. Tvärtom är det angeläget att man får ett gott samarbete, att man känner förtroende. Jag hoppas att de som arbetar inom sjukvården uppfattar förslaget som ett sätt att stärka patienternas förtroende för sjukvården genom att de får möjlighet att vända sig till en oberoende instans. Jag tror — som jag sade nyss — att den viktigaste reformen på detta område var när man tog bort bestämmelsen om att patienten för att få ekonomisk ersättning måste se till att någon blev fälld för tjänstefel. Då uppammade man verkligen en motsatsställning mellan patienter och personal, men så är det inte nu. Det här är ytterligare ett försök att förbättra samarbetet mellan patienter och sjukvårdspersonal. Om vi har gjort den rätta avvägningen eller om vi skall gå över mer åt det håll som Jörn Svensson talar för får erfarenheterna utvisa. Det kan hända att vi får en ytterligare belysning av frågan i och med den allmänna utredningen om ämbetsansvaret, som Gunnar Biörck i Värmdö nämnde och som utskottet också hänvisar till. Om den utredningen skulle komma fram till att det skall skrivas in i andra lagar, att de som är offentligt anställda skall visa omtanke om och respekt för de människor som de har att göra med i sitt arbete, skulle jag för min del hälsa det med glädje. Det är ingenting som bara skall gälla för sjukvårdspersonal.

Fru talman! Gabriel Romanus lämnar direkt oriktiga uppgifter när han nu försöker komma ifrån frågan om patientintresset och vem som skall företräda detta. Det finns ju inte bara en rad lokala patientorganisationer och patientföreningar, utan det finns också föreningar som arbetar med riksmåttstock. De är något olika representerade, beroende på vilken del av vårdsektorn det är fråga om, men de existerar ändå. Åtminstone två av deras företrädare rör sig ofta här i riksdagshuset. Gabriel Romanus kan inte gärna ha undgått att stöta på dem. Jag kan tala om för Gabriel Romanus — om han inte redan vet det — att de är ganska energiska när det gäller att uppvakta folk. Men kanske har Gabriel Romanus lyckats hålla sig undan — vad vet jag... Nr 56 Även om man har en så låg uppfattning om patientorganisationerna som Tisdagen den Gabriel Romanus har, så förklarar det inte den underliga uppfattning som 18 december 1979 han här har, att en offentlig patientombudsman inte skulle vara till nytta. På samma sätt som vi har en konsumentombudsman menar vi att det finns ett stort behov av att ha en patientombudsman till vilken patienter kan vända sig när de vill ha råd i rättsliga frågor. Patientombudsmannen kan i egenskap av sakkunnigt ombud även föra patientens talan. Enligt konsumentombudsmannen finns det ett sådant behov. Jag förstår inte varför Gabriel Romanus skall vara en så energisk motståndare till en sådan institution. Man kan inte säga att det inte finns några patientorganisationer och att patienterna därför måste företrädas av landstingspolitiker, politiker från riksdagen, tjänstemän från socialstyrelsen eller andra representanter — det kan vara vilka som helst — för det s.k. allmänna intresset. Om man nu anser att patientorganisationerna inte kan företräda patienterna hade det ändå funnits en möjlighet att begära en utredning när det gäller frågan om att utse en särskild patienombudsman. Det hade utskottet mycket väl kunnat göra. Men för det första har ni i utskottet inte gjort det, och för det andra för ni polemik mot detta. Ni säger t.o.m. att era lokala förtroendenämnder, som alltså är utsedda av de intressen som är patienternas motparter i eventuella rättstvister, skulle vara bättre skickade än lokala patientombudsmän att föra patienternas talan. Det är väl ändå att blanda ihop saker och ting. Jag skulle vilja fråga Gabriel Romanus för det första om han är omedveten om att det existerar patientorganisationer både på lokaloch på riksplanet, för det andra varför han är motståndare till att en offentlig patientombudsman utses.
Fru talman! Anledningen till att jag begärde ordet var att Gabriel Romanus missuppfattat mig. Vad jag ställde mig frågande till var inte partsställningen för patienten utan den extra instansen i form av förtroendenämnder. Jag vill markera att jag anser det väsentligt att förstärka allmänhetens ställning gentemot myndigheter av alla slag. Samtidigt vill jag understryka att det knappast är riktigt att betrakta huvudparten av sjukvården som myndighetsutövning.

Fru talman! Jag skulle inte förlänga diskussionen ytterligare, om inte Jörn Svensson hade ställt två direkta frågor till mig. Jag skall svara på dem. Jag är inte omedveten om att det finns organisationer som säger sig representera patienterna och säkerligen gör det i bästa välmening. Men jag trorinte att de ännu har nått den stabiliteten och styrkan att de kan sägas vara 95 representativa företrädare för akutsjukvårdens patienter, som ju utgörs av i stort sett hela den svenska befolkningen. Jag tror att de riksdagsmän som hittills varit ledamöter av ansvarsnämnden är bättre som företrädare för allmänintresset, dvs. patientintresset, än de organisationerna. Men den dag de har fått en sådan ställning som motsvarar t.ex. vad de fackliga organisationerna har på sitt område skall jag gärna ompröva den ståndpunkten. Som svar på den andra frågan vill jag betona att jag inte har uttalat mig mot tanken på en patientombudsman. Vad utskottet har sagt är att en förtroendenämnd kan ge tyngd åt verksamheten. Men jag har också sagt att det är naturligt att den till sig knyter någon form av tjänsteman, som mera på heltid utför sådana uppgifter som de som på en del håll i dag går under beteckningen patientombudsmän fullgör. Men dessa insatser är i stor utsträckning andra än vad en patientombudsman på riksplanet, av samma typ som konsumentombudsmannen, skulle utföra. En sådan ombudsman har jag för min del inte uttalat mig emot.
Fru talman! Nej, Gabriel Romanus har inte uttalat sig mot det, men han har å andra sidan inte heller lagt två strån i kors för att försöka förverkliga det som exempelvis konsumentombudsmannen anser vara angeläget. Avsikterna bakom det förhållandet träder tydligt i dagen när Gabriel Romanus nu försöker säga att de som skall företräda patientintresset skall vara samma sorts politiker som de som hittills suttit i medicinalväsendets ansvarsnämnd. Jag vågar påstå att medicinalväsendets ansvarsnämnd är en rättslig skandal. Den har inte på något sätt uppträtt som en opartisk domstol eller nämnd i detta sammanhang. Den har varit alltför hårt knuten till yrkeslojaliteter och till sjukvårdsapparaten. Den har därför icke på ett opartiskt sätt kunnat döma i tvister mellan patienter och sjukvårdsapparaten. Om det är politiker av den sorten — sådana som har sett till att 97 26 av alla dessa ärenden har utfallit till sjukvårdsapparatens favör — som enligt Gabriel Romanus nu skall företräda patienterna förstår jag den verkliga bakgrunden till våra meningsskiljaktigheter.

Fru talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 10 avslöjar en djup okunnighet bland utskottets ledamöter och dessutom en klar motvilja mot att skaffa sig information och kunskaper. På löpande band avstyrker man riktiga och välmotiverade förslag, och ett vanligt argument är att hemspråksreformen ännu har allt för få år på nacken för att man skall kunna göra en bedömning av dess resultat. Ett kort samtal med några invandrarorganisationer, med hemspråkslärare eller med någon av de välmeriterade forskare som ägnat tid och arbete åt att studera problemen skulle ha gett utskottet den information det nu uppenbarligen saknar. Jag kommer här att ta upp de förslag som har ställts i motionerna nr 803 och 1363. I motionen 803 har vpk föreslagit att begreppet hemspråk skall utbytas mot modersmål och dessutom utvidgas till att omfatta modersmålets kultur och historia. Motionen har i detta avseende avstyrkts med hänvisning till att benämningen modersmål inte längre används i skolförordningen eller läroplanerna. Låt mig då säga att det är dags att införa det igen i detta speciella sammanhang, där det rör sig om invandrarbarnens språkundervisning. Modersmål är nämligen fortfarande ett vedertaget begrepp, och det finns ingen annan benämning som täcker det vi här avser. Vi anser nämligen inte att rätten till denna undervisning skall vara inskränkt till om ett främmande språk talas i hemmet, utan barn skall ha rätt till undervisning i det språk som talas i det land varifrån de eller deras föräldrar kommer. Även om mani hemmet försöker klara sig med svenska, skall barnen således ha rätt till denna modersmålsundervisning. Detta sammanhänger med den syn vpk för övrigt har på invandrarbarnens situation, som i många avseenden är mycket utsatt. Herr talman! Situationen för invandrarbarnen i den svenska skolan är alarmerande. Man befarar i dag att barn till föräldrar av finskt, jugoslaviskt, grekiskt och turkiskt ursprung kommer att riskera att utsättas för allvarliga störningar i språkutvecklingen, att psykisk instabilitet och kluven personlighetsutveckling uppstår, att föräldrar och barn blir främmande för varandra, att de får sämre utgångsläge för utbildning, att de får ärva sina föräldrars låga socio-ekonomiska ställning och att de drabbas av arbetslöshet. Om denna utveckling tillåtes fortsätta, kommer den att innebära att invandrarbarnen blir de nya skarorna av utslagna i morgondagens samhälle. Invandrarbarnens problem i den svenska skolan beror på många faktorer. Ett av de problem invandrarbarnen har är identitetslösheten. Det handlar om kulturell självförståelse på två nivåer — individuellt och kollektivt. Det är å ena sidan fråga om personlig eller psykisk identitet. Personlig identitet innebär bl.a. självtillit, lust att pröva egen förmåga, att göra saker själv, att känna sig vara älskad av alla och att veta att jag duger — en positiv självbild som bas för vidare utveckling genom relationer till andra människor och genom eget arbete i hem och i skola.

Gruppidentiteten är sammansatt av både nationell identitet och klassidentitet samt av tidsmedvetande. Denna gruppidentitet liksom personlig identitet saknar invandrarbarnen i dag. Förutsättningen för att detta skall kunna ändras är språket, modersmålet. Modersmålet är alltså det nödvändiga medel som skall göra det möjligt för invandrarbarnen att få sin identitetskänsla. Det kulturella arvet utgör den grund som människorna bygger sin personlighet och sin nationella och klassmässiga identitet på. Det utgör också grunden för den nationella gemenskapen. Det är därför uppenbart att möjligheten för invandrarna att ta del av och utveckla sin egen kultur är nödvändig för att stärka framför allt invandrarbarnens identitet och självkänsla. En utvecklad personlighet och kunskaper om den egna kulturen, dess historia och klassmässiga karaktär är förutsättningar för att kunna kritiskt granska, påverka och utveckla den. Och bara då kan den oundvikliga kulturkollisionen mellan invandrarnas kultur och den svenska kulturen utvecklas till något konstruktivt, så att kulturerna positivt kan påverka och utveckla varandra genom sina rikedomar av samlade erfarenheter. En förutsättning för att invandrarbarnen skall få möjlighet att ta del av och utveckla sin egen kultur är att de har ett fullt utvecklat modersmål. Den direkta kopplingen mellan utvecklingen av modersmålet, identiteten och kulturen är helt uppenbar och tvingar oss att se modersmålsundervisningen ur ett helt annat perspektiv än vad som låg till grund för reformen i fråga om hemspråksundervisning. Dessutom har en rad vetenskapliga undersökningar klart visat, att för att kunna lära sig ett nytt språk måste man ha ett fullt utvecklat modersmål. När utskottet yrkar avslag på motionen 803 använder man följande argumentering: ”Utskottet vill först erinra om att riksdagen år 1975 fastställde tre mål för invandrarpolitiken, nämligen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Valfrihetsmålet innebär valfrihet för medlemmar av språkliga minoriteter att själva välja i vilken grad de vill bibehålla och utveckla sin ursprungliga kulturella identitet. I anslutning till att dessa mål fastställdes beslöt riksdagen att hemspråksundervisningen skall vara frivillig för barnen.” Denna argumentering innehåller ett mycket viktigt medgivande från utskottets sida, nämligen att bibehållandet och utvecklandet av den ursprungliga kulturella identiteten är beroende av modersmålsundervisningens obligatoriska karaktär. Vi är helt överens om detta. Det är också självklart att modersmålsundervisningen för de svenska barnen är obligatorisk, just därför att dessa barn skall kunna bibehålla och utveckla sin kulturella identitet. Och i det fallet har inte de svenska föräldrarna någon möjlighet att välja. Läroplanen fastställs i det här avseendet centralt, och vi anser att samma förhållande skall gälla för invandrarbarnen och deras modersmålsundervisning. Sedan måste jag, herr talman, konstatera att det råder ett avgörande missförstånd när det gäller tolkningen av de fastlagda målen för invandrarpolitiken, nämligen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Vårt parti tolkar det så att jämlikheten skall ge möjlighet till valfrihet. Jämlikheten i de svenska skolorna mellan svenska barn och invandrarbarn måste bli verklig. Det är en jämlikhet som innebär att man inte längre skall behöva befara att barn till föräldrar av t.ex. finskt, jugoslaviskt, grekiskt och turkiskt ursprung riskerar psykisk instabilitet och kluven identitetsutveckling, att föräldrar och barn blir främmande för varandra, att få sämre utgångsläge för utbildning, att få ärva sina föräldrars låga socio-ekonomiska ställning, att drabbas av arbetslöshet. Bara när den jämlikheten råder, bara om de här nämnda problemen som invandrarbarn har i dag i skolan blir lösta, finns de verkliga förutsättningarna för valfrihet. Och för att det målet skall uppnås är modersmålsundervisningens obligatoriska karaktär en förutsättning. Utskottets omedvetna användning av begreppet valfrihet innebär att man i själva verket motverkar valfrihet. Den innebär bara ett val mellan jämlikhet och ojämlikhet. Och jag utgår ifrån att vi är överens om att inte acceptera ojämlikheten. Herr talman! I motionen 1363 föreslås åtgärder för inrättande av en grundutbildning för lärare i svenska som främmande språk för vuxna och dessutom att man skall inrätta en särskild behörighetsgivande utbildning för invandrarlärare som tjänstgör på visstidsförordnande och bereda dessa lärare möjlighet att genomgå denna utbildning utan löneavdrag. Som framgår av utskottets behandling bearbetas dessa frågor nu både av den kommitté som har i uppdrag att se över svenskundervisningen för invandrare och av skolöverstyrelsen. Detta är naturligtvis bra, men jag anser ändå att riksdagen bör uttala en politisk viljeinriktning i den här frågan för att därmed markera att man är beredd att avsätta de ekonomiska resurser som kommer att fordras för att genomföra en grundutbildning för lärare i svenska som främmande språk och en kompetensutbildning för dem som nu tjänstgör. Utskottet gör f. ö. ett mindre lyckat försök att glida förbi frågan om de invandrarlärare som nu tjänstgör utan att ha formell kompetens. Många av dem har under åratal arbetat som invandrarlärare utan tillstymmelse till anställningstrygghet. De har stått och står alltjämt på den fallucka i trygghetslagarna som utgörs av visstidsförordnandena. Dessa lärare representerar samlade kunskaper och erfarenheter av invandrarundervisning som är ovärderliga. Och att de trots otryggheten ställt sin arbetskraft till förfogande har utgjort en förutsättning för att svenskundervisning för invandrare av någon omfattning över huvud taget har kunnat bedrivas. Det är nu enligt min uppfattning samhällets skyldighet, både mot invandrarlärarna och invandrarna, att garantera de visstidsanställda invandrarlärarna fortsatt anställningstrygghet bl.a. genom att med oavkortad lön bereda dem möjlighet att genomgå en behörighetsgivande utbildning.

Herr talman! Inledningsvis vill jag framhålla att invandrarelevernas situation i skolan med säkerhet kommer att bli en av 1980-talets stora skolfrågor. Den kommer f. ö. inte bara att gälla invandrarbarnens situation i skolan utan deras situation i samhället i dess helhet. När vi i utbildningsutskottet behandlade de många motionerna om invandrareleverna var vi väl medvetna om de svårigheter som finns i vägen för att infria ambitionen att ge invandrarbarnen en ordentlig hemspråksundervisning liksom en god skolgång över huvud taget. Jag tror att alla ledamöterna i utskottet kan instämma i mycket av vad Alexander Chrisopoulos här sade. Det finns i dag en allmän uppslutning kring invandrarelevernas rätt till sitt hemspråk och till sin kulturella identitet. Skolan har skyldighet att ge invandrarbarnen möjlighet att vidmakthålla och befästa sina kunskaper i det språk som talas i deras hem. Detta är nödvändigt för barnens känslomässiga och intellektuella utveckling. Barnen måste också få uppleva sin egen kulturbakgrund och sitt eget språk som en direkt tillgång. Målet för undervisningen av invandrarbarnen är aktiv tvåspråkighet. Detta slogs fast 1976 och började tillämpas 1977. Också för förskolan har insatser gjorts sedan dess. Ändå är vi klara över att det är förenat med stora problem att anordna hemspråksundervisningen på och i hemspråket. Lärare Nr 56 saknas liksom lokaler och läromedel. Det är alltså en mängd praktiska Tisdagen den problem som måste lösas för att vi skall kunna förverkliga de uppställda 18 december 1979 målen. Dessa är frågor som alla som arbetar med invandrarundervisning är medvetna om och som berörda myndigheter arbetar aktivt för att lösa. Jag menart.ex. att det är utomordentligt viktigt att det utbildas fler hemspråkslärare och att det finns bättre fortbildningsinsatser för den lärargruppen. Likaså är det viktigt att ökade insatser görs för att tillförsäkra invandrarundervisningen läromedel. Det gäller produktionsstödet, och det gäller statens institut för läromedel och dess insatser för att hjälpa kommunerna att anskaffa läromedel. Jag hoppas att det som har framförts i petita från institutet för läromedel kommer att beaktas i budgetpropositionen. Naturligtvis har vi alla tagit intryck av den forskning som bedrivits kring hemspråksundervisningen liksom av vad invandrarorganisationerna själva har anfört. Vårt synsätt på språkets betydelse har förändrats — det vill jag gärna framhålla. Vi ser numera mycket mer positivt på enspråkiga klasser än tidigare. Erfarenheten visar att det går att anordna undervisning på lågstadiet och mellanstadiet i enspråkiga klasser utan att man för den skull tappar kontakten med övriga elever i skolan och isolerar sig. SÖ har i handlingsprogrammet visat att det är nästan 8 000 elever som under 1978 fått sin undervisning i enspråkiga grupper. Men självfallet kan det inte bara vara fråga om att ha undervisningen i enspråkiga klasser. Eftersom invandrarnas önskemål, förutsättningar och behov skiftar så starkt lokalt, så måste man kunna arbeta med både sammansatta klasser och vanliga klasser där eleverna går ifrån och får hemspråksundervisning. Jag vill påpeka att det är en självklarhet att läroplanen skall fastställas centralt. Det gäller alla läroplaner, även den för hemspråksundervisning. Det är sant att ett av målen för den svenska invandrarpolitiken är valfrihet. Med det menas att invandrarna själva skall ha rätten att välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella och språkliga identitet. Detta har varit grunden till att vi i riksdagen har sagt att det skall vara ett obligatorium för kommunerna att anordna hemspråksundervisning när eleverna och deras föräldrar begär detta, men att det inte bör vara obligatoriskt för eleven. 1 Jag menar att det i dag måste vara viktigare att försöka lösa de praktiska problem som står i vägen för att erbjuda alla de invandrarelever som så önskar hemspråksundervisning. Det är alltså en utomordentligt viktig uppgift att informationen till eleverna och deras föräldrar om hemspråkets betydelse och det positiva i att utveckla tvåspråkigheten blir bättre. Här hoppas jag att ökade åtgärder skall kunna vidtagas. På detta område har samhället och skolan tillsammans med invandrarorganisationer och invandrarbyråer mycket att göra. För invandrareleverna och deras föräldrar, för skolan och de svenska kamraterna måste man framhålla att det är viktigt att ordentligt ha befäst sitt hemspråk samt att det är positivt med en aktiv tvåspråkighet. 103 I den successiva utvärdering av hemspråksreformen som nu äger rum är det, menar jag, väsentligt att uppmärksamma de åtgärder som kan medverka till att så många som möjligt av invandrarbarnen nyttiggör sig sin rätt till hemspråksundervisning. I det sammanhanget måste man också överväga konsekvenserna av frivillighet och obligatorium. Jag kan inte se att benämningen hemspråk eller modersmål kan höra till de verkligt stora frågorna. Det är att lura sig att tro att benämningen i sig ger verksamheten status. Vi har dess värre väldigt många bra exempel på det inom samhället. Benämningen hemspråk visar att det är ett levande inslag i invandrarelevens hem det handlar om. Att gå tillbaka till benämningen modersmål skulle av det skälet inte vara särskilt bra. Eftersom det togs upp i vpk:s motion vill jag säga att undervisningen i hemspråk självfallet också skall behandla ursprungslandets historia och kultur i övrigt samt landets natur och allt som hör därtill. Jag vill i detta sammanhang göra en liten kommentar. Det vore kanske bra om skolorna lärde sig att utnyttja invandrareleverna och deras föräldrar som en tillgång i litet högre utsträckning än vad som sker i dag. Man bör utnyttja de erfarenheter och den kultur som eleverna och deras föräldrar kan föra in i skolan för att berika undervisningen också för de svenska eleverna. Man markerar med detta inte bara att man respekterar invandrareleven och hans kultur utan också att man värderar den. På detta område tror jag att vi skulle kunna göra mer. | Det är, som det redan har sagts här, endast två år sedan hemspråksreformen genomfördes. Det är ändå en ganska kort tid. Vi bör avvakta ytterligare tid innan vi gör något större ingrepp när det gäller statsbidragsfrågorna, även om jag är på det klara med att det säkert kan behövas. Önskvärdheten av mera resurser kan väl alla instämma i, även om den frågan måste sättas in i ett litet större sammanhang. Utskottet har alltså nu inte tagit ställning till frågan om förändrade statsbidrag utan menar att den måste skjutas på framtiden. En viktig fråga som uppmärksammats i vpk:s motion är utbildningen av lärare i svenska som främmande språk. Utskottet hänvisar till utredningen om svenska för invandrare, som också har att utreda frågor som rör tillgången på lärare. Det är enligt min mening bättre att dessa frågor hanteras på det sätt som är naturligt. SÖ har tagit upp dem i sitt invandrarpolitiska handlingsprogram och en utredning arbetar med dem.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

Herr talman! I sitt avstyrkande använder sig utskottet av följande argumentation: ”Valfrihetsmålet innebär valfrihet för medlemmar av språkliga minoriteter att själva välja i vilken grad de vill bibehålla och utveckla sin ursprungliga kulturella identitet. I anslutning till att dessa mål. Nr 56 fastställdes beslöt riksdagen att hemspråksundervisningen skall vara frivillig 18 december 1979 Den argumenteringen innehåller ett mycket viktigt medgivande från utskottet, nämligen att bibehållandet och utvecklandet av den ursprungliga kulturella identiteten är avhängigt av modersmålsundervisningens obligatoriska karaktär. Det är vi helt överens om. Modersmålsundervisningen för svenska barn i skolan är obligatorisk just för att barnen skall bibehålla och utveckla sin kulturella identitet. I det fallet föreligger ingen valfrihet för de svenska föräldrarna, utan detta beslut fattas centralt från SÖ. Man tillmäter alltså behovet av att de svenska barnen skall bibehålla och utveckla sin kulturella identitet så stor betydelse att man anser att det inte skall finnas någon valfrihet när det gäller modersmålsundervisningen. Det uppfattas helt enkelt som naturligt att modersmålsundervisningen skall vara obligatorisk. Däremot tillmäter man inte invandrarbarnens behov av att bibehålla och utveckla sin kulturella identitet samma betydelse. Här gör alltså utskottet en skillnad mellan invandrarbarnens och de svenska barnens behov i detta hänseende. Man använder sig av ordet valfrihet på ett felaktigt sätt. Därigenom inskränker man valfriheten i stället för att utveckla den.
Herr talman! En skillnad mellan invandrarna och den svenska befolkningen är ju att de förra har flyttat hit till landet. Vi menar att de själva skall få avgöra om de vill behålla sin kulturella identitet eller om de mera vill anpassa sig till det svenska samhället och tona ner sin tidigare kulturella identitet. Det måste vara ett val som invandrarna själva får göra.
Herr talman! Det är ett konstigt resonemang att tillmäta den svenska befolkningen en viss rättighet men inte tillmäta invandrarbefolkningen samma rättighet. Jag vill avsluta detta replikskifte genom att läsa upp ett uttalande som gjordes av de sju största invandrarriksförbund som är verksamma i Sverige: ”Nedanstående sju riksförbund, assyriska, grekiska, italienska, jugoslaviska, finska, spanska och turkiska, har med oro följt utvecklingen av invandrarbarnens utbildningssituation i Sverige. Riksförbunden anser att de gällande lagarna om hemspråksträning och undervisning inte i praktiken på ett tillfredsställande sätt garanterar invandrarbarnens ostörda språkoch identitetsutveckling och inte leder till aktiv tvåspråkighet. För att det uppsatta jämlikhetsmålet skall uppnås vill nämnda riksförbund framföra följande med anledning av invandrarbarnens aktuella utbildningssituation: Språket får inte vara ett hinder för att uppnå jämlikhet mellan invandrarbarn och svenska barn. Invandrarbarnen måste ha rätt att studera på sitt eget 105 modersmål. De måste ha rätt att studera svenska och sitt eget modersmål. Sverige måste även i praktiken förverkliga sina officiella målsättningar både när det gäller invandrarpolitik och allmän skolpolitik genom att erkänna invandrarbarnens modersmål som ett jämnställt läroämne och undervisningsspråk med de svenska barnens modersmål så att utgångspunkten även vid invandrarbarnens skolundervisning är barnens egna förutsättningar och behov.”
Herr talman! Också jag har tagit del av detta uttalande. Jag konstaterar att invandrarorganisationerna på två ställen talar om vad Sverige ”i praktiken” bör göra för att förverkliga de officiella målsättningarna. Jag försökte också betona att det i stor utsträckning handlar om att lösa praktiska problem. Jag kan lova att vi skall göra allt vad vi kan i det avseendet.

Herr talman! Fredsforskningen har alltför länge fått leva på undantag i Sverige. Samtidigt som stora resurser har satts in för att utveckla exempelvis den militära forskningen så är såväl de personella som de ekonomiska resurser som i dag tilldelas fredsforskningen mycket små. Detta rimmar enligt vänsterpartiet kommunisternas uppfattning illa med den tradition Sverige har att slå vakt om när det gäller nedrustning och fredsarbete. Vi har därför vid upprepade tillfällen, senast i vår motion 1075, krävt ökade anslag till såväl grundforskning som tillämpad forskning inom detta område. Redan i dag tvingas vi konstatera att de grundkurser som erbjuds studerande i bl.a. Uppsala är mycket efterfrågade men att det inte finns plats för dem som söker utbildningen. Om pengar fanns, skulle kursutbudet både kunna utökas, breddas och fördjupas. Därför krävs fler tjänster, bl.a. en professur. Utskottet förklarar i sitt utlåtande över vår motion att det är angeläget att fredsoch konfliktforskningen får en tillfredsställande basorganisation, så att en fruktbar miljö för denna typ av utvecklingsarbete och forskning kan skapas. Därför bör, säger utskottet, en plan utarbetas. Detta utskottets uttalande är naturligtvis mycket positivt, och jag ser det som ett klart steg framåt för ett sedan länge från vårt håll drivet krav. Samtidigt tvingas jag Nr 56 emellertid konstatera att det uppenbarligen kommer att ta tid innan dessa Tisdagen den resurser ställs till fredsforskningens förfogande. Inför budgetåret 1980/81 18 december 1979 kommer, om jag uppfattar utskottet rätt, inga ytterligare medel att ställas till fredsforskningens förfogande och inga nya tjänster att inrättas, inte heller — Fredsoch konnågon professur. Om utskottet nu anser fredsforskningen så angelägen, fliktforskning borde det redan i dag kunna göra ett uttalande om att medel bör ställas till universitetens förfogande för denna typ av forskning, alternativt att fler tjänster skall inrättas. Jag vill fråga utskottets talesman: När kan vi vänta oss att denna plan presenteras? Vilka är utsikterna att detta område redan nästa budgetår får mer pengar? Vackra ord är naturligtvis bra — och det finns i utskottsbetänkandet — men i detta fall krävs det också att orden snabbt omsätts i handling. Varken UHÄ eller utskottet kan ju vara omedvetet om behoven inom området och om hur oerhört eftersatt det varit under en lång tid. Det är, herr talman, här helt enkelt fråga om en prioritering — hur högt man prioriterar detta i den kommande budgeten. Jag har inte nu något särskilt yrkande, men jag vill som sagt ha detta klargörande från utskottet.

Herr talman! Bakgrunden till motionerna är, som Eva Hjelmström sade, den bristfälliga prioritering på fredsforskningens område som gällt ganska länge i det här landet. Men bakgrunden är också de vanvettiga prioriteringar som sker inom hela den här sektorn. Låt mig bara ta några exempel. Över 50 26 av världens mest briljanta hjärnor — forskare och tekniker — används för destruktiva ändamål för att ta fram nya djävulska vapensystem. Det är ett fruktansvärt resursslöseri. Och 98 90 av all forskning som sker i världen sker i den rika världen för vår s.k. standardförbättring. Det finns en hel del statistiskt intressant material som ofta åberopas. SIPRI:s material är ett av de mer kända. Ett annat, som åberopas kanske lika mycket i internationella sammanhang, är Ruth Sivards jämförelser mellan militära kostnader och sociala utgifter. Hon säger så här i sin bok från 1979: Räknat i kilo per person har världen i dag mer explosiv kraft än föda. Regeringar använder mer pengar för rymdforskning än för hälsoforskning och fyra gånger mer för forskning om vapen än om energi. Världen investerar 2500 gånger mer i krigsmaskineriet än i maskineriet för att åstadkomma fred. Detta är naturligtvis också bakgrunden till att vi här hemma försöker hitta modeller för hur vi på forskningens och industrins områden skall kunna bidra konstruktivt och positivt till fred. I motionerna om fredsforskning, som är många, finns klara motiv. Vad gäller Sverige anslås det i dag för militär forskning och utveckling över 1 miljard — 1 000 milj.kr. — men för fredsforskning bara drygt 7 milj.kr. Och nästan allt satsas på SIPRI, som är ett internationellt fredsforskningsinstitut 109 av mycket hög kvalitet. Det är mycket bra med SIPRI, men det räcker naturligtvis inte. Vid flera tillfällen alltsedan 1973 har riksdagen krävt att fredsforskningens resurser skulle förstärkas. De vägar man kan gå är dels att förstärka den icke-militära forskningen, fredsforskningen, dels att skaffa sig ett granskningsorgan av typen SIPRI för det svenska samhällets militära satsningar. Den totala obalans som jag visat på — över 1 miljard för militär forskning och utveckling och ca 7 miljoner för den fredliga forskningen och utvecklingen — talar i och för sig sitt tydliga språk. Därtill kommer att det naturligtvis är viktigt att finna motvikter mot försvarstänkande som lätt tenderar att bli hotinriktat. En motvikt kan vara ett utrikespolitiskt tänkande som ser på möjligheterna att utnyttja varje situation fredspolitiskt. Låt oss se på hur FOA är sammansatt i dag. Den är Nordeuropas största forskningsenhet, och den tillhör i dag den militära delen av försvarsmakten och är underordnad ÖB. Det är naturligtvis fullt möjligt att inom FOA:s ram göra förändringar, i första hand kanske att överföra FOA till något av de centrala departementen, förslagsvis utrikesdepartementet. Det skulle kunna ge oss möjligheter, utan att minska på anslagen till den militära forskningen inom FOA, att inom den existerande organisationen förskjuta den tyngdpunkt som i dag ligger på militära försvarsfrågor till ekonomiska och civila försvarsfrågor och alternativa försvarsformer. Hur det skulle kunna gå till har också förts fram motionsvägen. De remissyttranden som kommit från olika universitet och också från SIPRI är mycket positiva till kraven i motionerna, och det känns väldigt bra. När det gäller bl.a. ett svenskt SIPRI säger man ifrån det internationella SIPRI:s sida att en mycket bra väg att förstärka medborgarnas demokratiska kontroll över rustningsoch vapenutvecklingen vore att samhället stödjer en kritisk och objektiv granskning via oberoende och fristående organ, och man uttalar sig för att detta är en bra väg för att skaffa sig kontroll från samhällets sida. I utskottsbetänkandet har jag funnit att man där klart säger ifrån att fredsforskningen nu skall förstärkas, och i yttrandet från SIPRI sägs bl.a. att förslaget om ett svenskt SIPRI är mycket viktigt men kräver expertis från ett brett fält. Vill man skaffa sig den kunskap som är nödvändig för att allmänheten skall kunna gå in och kritiskt granska den militära sektorn, får man också vara beredd att satsa. Tutskottsbetänkandet sägs att det är angeläget att fredsoch konfliktforskningen får en tillfredsställande basorganisation så att en fruktbar forskningsmiljö för denna forskning kan skapas i landet som helhet. Utskottet kräver också en långsiktig plan, och därmed uttalar utskottet sitt stöd för dessa motioner. Jag tolkar detta så att det i utskottets uttalande i betänkandet också ingår att frågan om ett svenskt SIPRI skall finnas med i det förslag som kommer att föreläggas riksdagen, dvs. att det bedöms som viktigt och centralt att vi får en sådan organisation liksom att vi får en förstärkt fredsoch konfliktforskning på universiteten. Jag tycker att det är positivt att äntligen kunna säga att riksdagen klart uttalar sig för att det krävs konkreta förslag och att de måste läggas fram snabbt. Jag kan med tillfredsställelse instämma i utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Utskottet har ägnat mycket tid åt att behandla den viktiga frågan om fredsoch konfliktforskning. Bl. a. har motionerna varit ute på en mycket bred remiss. Allmän enighet har rått bland remissinstanserna om behovet av ökade resurser för fredsoch konfliktforskning. UHÄ har angett att fredsoch konfliktforskningen tillhör de angelägna forskningsområden som bör förstärkas under de närmaste budgetåren. Utskottet anser att en plan bör ge riksdagen ett bättre underlag för ställningstaganden i framtiden, och man begär därför en sådan plan. Därmed ställer man sig också bakom kravet på en förstärkning av resurserna för fredsoch konfliktforskningen. Vad som sedan kommer att stå i den budgetproposition som nu skall läggas fram får både Eva Hjelmström och jag se i januari. Men utskottets tillkännagivande innebär att det i samband med den därpå kommande budgetpropositionen bör kunna föreligga en plan med redovisning av den framtida utbyggnaden av fredsoch konfliktforskningen. Om det i det skedet är en professur som skall prioriteras eller en basorganisation i form av forskarassistenttjänster är en fråga som man kan ha olika åsikter om. BI.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
Herr talman! Jag vill upprepa att jag ser det som mycket positivt att riksdagen äntligen fattar ett beslut om att det verkligen skall ske satsningar inom det här området. På grund av det som Christina Rogestam anförde tvingas jag tyvärr samtidigt konstatera att det kommer att dröja ytterligare minst ett och ett halvt år innan man får fler tjänster. Det tycker jag är beklagligt. Behovet är nämligen, som också Maj Britt Theorin redovisade, oerhört stort. Att pengar finns redan i dag är fullt klart. Det är alltså en fråga om vilka områden man vill prioritera. Vi får återkomma till den här frågan, när vi ser hur budgeten ser ut.